Ärade kammarledamöter! Jag hälsar er, de tre vice talmännen, kammarsekreteraren och vår personal hjärtligt välkomna till det fortsatta riksdagsarbetet under detta riksmöte. Jag hoppas att det välförtjänta helguppehållet har varit gott och vilsamt. En delegation från Finlands riksdag under ledning av förste vice talmannen Elsi Hetemäki-Olander besöker i dag vår riksdag. Vi hälsar den finska talmansdelegationen hjärtligt välkommen till Sverige och till Sveriges riksdag.

Herr talman! Jag ber att få överlämna regeringens budgetförslag för budgetåret 1989/90.

På ledamöternas bänkar har delats ut en förteckning över propositioner som väntas bli förelagda riksdagen under våren. Vidare har det delats ut en promemoria med anvisning om motioner under allmänna motionstiden. Av denna liksom av ett likaså utdelat meddelande framgår att motioner i år bör avlämnas i fem exemplar. Av meddelandet framgår också att vårens utrikesdebatt äger rum onsdagen den 22 februari. Slutligen vill jag erinra om att frågestunden denna vecka är flyttad till fredag kl. 10.00.

Herr talman! Sten Andersson i Malmö har frågat mig om antalet asylsökande utan identitetshandlingar har minskat under senare tid och vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att dessa personer vars identitet är oklar inte får passhandlingar utfärdade av svenska myndigheter. Allt fler personer som söker asyl i Sverige saknar handlingar som styrker deras identitet eller färdväg. Under år 1988 saknade omkring 65 960 av de asylsökande på Arlanda sådana handlingar, med stora variationer mellan olika nationalitetsgrupper. Detta innebär att asylutredningarna försvåras och att handläggningstiderna därigenom förlängs. Det är inte acceptabelt att asylsökande som under resan innehaft identitetsoch resehandlingar, kastar, förstör eller på annat sätt undanhåller dessa vid ankomsten till Sverige. Jag vill emellertid understryka att det förekommer att den som flyr från förföljelse saknat möjlighet att förse sig med pass. Förekomsten av asylsökande utan identitetsoch resehandlingar är inte bara ett svenskt problem utan ett i hög grad internationellt. FN:s flyktingkommissarie har vid ett flertal tillfällen uttryckt stark oro över det tilltagande missbruket att undanhålla handlingar. Han anser det vara oacceptabelt. Avsaknaden av handlingar skapar stora problem för de flyktingmottagande länderna. Det krävs ett internationellt samarbete för att åstadkomma effektiva lösningar. Att en asylsökande undanhåller identitetsoch resehandlingar utgör ett försök till missbruk av asylrätten. Detta måste enligt min mening motverkas. I det förslag till ny utlänningslag som nyligen har remitterats till lagrådet föreslås åtgärder av olika slag som har detta syfte. Enligt 1951 års Genévekonvention angående flyktingars rättsliga ställning finns det dock ingen möjlighet att vägra utfärda resedokument för en person som har erkänts som flykting även om identiteten inte har kunnat klarläggas. Därför föreslås det i lagförslaget att invandrarverket i samband med utfärdandet av resedokument eller främlingspass bör anteckna att personuppgifterna grundar sig på innehavarens egna uppgifter. I förslaget till ny utlänningslag föreslås ökade möjligheter att ta utlänningar i förvar för identitetskontroll och utredning i samband med inresan. Ett sådant kvarhållande får ske om det behövs för att utreda utlänningens rätt att vistas i Sverige. Det kan dock inte krävas att utlänningen alltid skall kunna styrka sin identitet för att undgå att tas i förvar. Det bör vara tillräckligt att han gör det sannolikt att den identitet han uppger är riktig. Identiteten kan inte alltid anses oklar enbart därför att utlänningen saknar pass eller annan identitetshandling. Om utlänningens förklaring till att han saknar identitetshandlingar är sannolik och hans uppgifter i övrigt verkar trovärdiga, bör även hans uppgifter om identiteten kunna godtas. Det bör dock vara möjligt att fram tills hans identitet är klarlagd hålla utlänningen i förvar. De möjligheter som i dag finns att söka efter identitetsoch resehandlingar är inte tillräckliga. En polisman får i samband med inresekontroll undersöka bl.a. bagageutrymmen i bilar och andra transportmedel i syfte att förhindra att inresa till Sverige sker i strid med gällande lagstiftning. Polisen får också ta fingeravtryck och fotografi av varje utlänning som i Sverige ansöker om uppehållstillstånd och inte kan styrka sin identitet. I lagrådsremissen föreslås att polisen får undersöka en utlännings bagage, handbagage och liknande i samband med inresekontroll, om detta är nödvändigt för att ta reda på utlänningens identitet. Polisen bör vidare ges befogenhet att undersöka utlänningens kläder. Utan en sådan befogenhet inskränks allvarligt möjligheterna att motverka dokumentlösheten. Syftet med undersökningen skall vara att söka efter pass och andra identitetshandlingar samt handlingar som visar resvägen till Sverige. Det får inte bli fråga om en rutinmässig visitation av utlänningar, utan det måste finnas anledning att anta att utlänningen vägrar att visa upp medförda handlingar. Detta motsvarar de befogenheter tullen redan i dag har. Jag vill avslutningsvis betona att det är ytterst angeläget att komma till rätta med dokumentlösheten i asylärenden eftersom det annars kan få negativa effekter på allmänhetens förtroende för flyktingmottagandet. Detta kan medföra att våra möjligheter att föra en generös flyktingpolitik minskas.

Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret, även om jag tycker att det är något av en omvändelse under galgen. Vi har sagt att vi skall ha en generös flyktingpolitik i Sverige. Vi säger också ofta att vi har en sådan. Min uppfattning är att detta påstående är både rätt och fel. Det är rätt så till vida att Sverige säkert är det land på jorden som ger mest pengar till flyktinghjälpen i förhållande till sin befolkning. Det är fel därför att den inriktning den svenska flyktinghjälpen har i dag innebär att vi lägger de största resurserna på fel personer. För några år sedan lämnades den största delen av den totala svenska flyktinghjälpen till flyktingverksamhet utomlands. I dag har en helomvändning skett. 75 90 av det totala beloppet går i dag till flyktingar i Sverige och 25 Ye till flyktingverksamhet utomlands. Man kan, herr talman, fråga sig om problemen i världens många flyktingläger har minskat så att det kan vara skäl till denna förändring? I gårdagens Rapport visades ett flyktingreportage från Sudan. Detta är inget ovanligt. De av kammarens ledamöter och åhörarna på läktaren som såg det kan nog inte tro att problemen utomlands har minskat. Den förskjutning som har skett när det gäller inriktningen av flyktinghjälpen beror på att vi i Sverige i dag inte i första hand går efter kriterierna i 3-7 §§ i utlänningslagen. Vi säger i stället att de som med egna eller lånade medel på något sätt själva kan resa hit till Sverige är garanterade asyli nio fall av tio. Kan man sedan fördärva pass, biljetter och ID-handlingar, som man bevisligen har visat vid flera tillfällen under resan, är man nästan garanterad att erhålla asyl i Sverige. Varför kastar man bort pass och färdbiljetter? Varför nämner man fel namn? Det är naturligtvis för att försvåra för myndigheterna att kontrollera att de uppgifter man lämnar är riktiga. Redan 1986 saknade bevisligen 47 90 av dem som sökte asyl i Sverige pass eller ID-handlingar. Om man tar hänsyn till de dåliga resurser polisen hade då är det helt klart att antalet i verkligheten var mycket högre. 47 Io — närmare hälften — är trots allt en mycket hög siffra. Varför vilseleder man då svenska myndigheter? Vi hör ofta i debatten att ingen lämnar sitt land frivilligt. Man vill stanna kvar så länge som möjligt där man har sina rötter. Men, herr talman, under 50-, 60 och 70-talen lämnade italienare, greker, turkar och jugoslaver sina hemländer därför att de inte kunde få någon försörjning där. Den typen av invandring är i dag stoppad. Om man har de gummiparagrafer vi i dag har i den svenska lagstiftningen är det helt klart att många tar chansen att trots allt komma hit, förebärande att de är flyktingar. Det hoppas jag att de flesta förstår. I debatten kritiserar man ofta invandrarverket för långa utredningstider. Är det så konstigt att utredningstiderna blir långa när 50 96 — eller, som statsrådet här säger, 65 96 — av dem som sökte asyl på Arlanda i fjol saknade pass? Jag tror inte att man i första hand skall skylla på statens invandrarverk. Det är bättre om man lägger skulden på dem som kommer hit. De skadar förtroendet bland allmänheten för den svenska flyktingpolitiken. Detta är det viktiga. Jag vill, för protokollet, säga att många av dem som kommer hit i dag, som bevisligen har visat resehandlingar, biljetter och pass under resan, men strax före ankomsten kastar bort dessa, är bedragare. Jag tror inte att det är för hårda ord. Jag är positiv till statsrådets svar vad gäller att man vid utfärdande av pass skall föra in en notering om att detta baserar sig på personens egna uppgifter, därför att man inte har kunnat styrka dennes identitet. Min fråga till statsrådet är: Varför har man dröjt så länge? Denna verksamhet har bedrivits under många år.

Herr talman! Visst är det problem med den omfattande passlösheten för de asylsökande som kommer hit. Visst är det ett mycket stort problem att vi inte vet klart vilken identitet dessa människor har. Att de är så pass många är naturligtvis någonting vi måste fundera över. Men låt oss inte bli missledda i dessa funderingar över varför människor är utan pass och identitetshandlingar när de kommer hit. Det kan få till följd att vi, i vår iver att bekämpa detta, vidtar åtgärder som leder till en kränkande behandling av flyktingar och till en urholkning av rättssäkerheten, exempelvis genom att långa frihetsberövanden sker utan att det finns någon brottsmisstanke. Det kan också leda till att man tänjer på lagar till det yt: sta. Låt oss i stället fundera över varför människor kommer hit utan pass och identitetshandlingar. Det kan faktiskt vara så att man inte har kunnat lämna det land från vilket man kommer på ett lagligt sätt, att man inte har kunnat erhålla lagliga passhandlingar därför att man har varit så misshaglig för regimen att denna inte velat se till att man klarar en laglig utresa. Om det vore så att alla flyktingar som kommer till Sverige hade lagliga pass, skulle det kanske snarare få oss att fundera över om dessa människor verkligen var flyktingar. Jag tror personligen att vi då snarare borde dra slutsatsen att världens diktaturer inte längre är så många. En av huvudorsakerna till att människor medvetet gör sig av med identitetshandlingar när de kommer till Sverige kan vara att de har vistats en längre tid i ett annat land i Europa, Turkiet eller kanske Västtyskland. Av rädsla för att bli tillbakaskickade enligt svensk lagstiftning vill de dölja detta faktum. Skälet till att dessa människor söker sig till Sverige i stället har vi att söka i de europeiska ländernas alltmer restriktiva flyktingpolitik. De hårda villkor som gäller för flyktingar som kommer till olika europeiska länder, snart sagt alla europeiska länder utom möjligtvis Sverige, och den snålhet i flyktingpolitiken som råder är några av grundorsakerna till att människor tvingas göra sig av med sina identitetshandlingar för att få en rimlig fristad som fyller grundläggande krav. Även vi i Sverige styr naturligtvis de asylsökandes beteende långt mer än vad vi kanske vill medge. Vi styr människor t.ex. genom vårt krav på att de skall vara försedda med visum när de kommer till Sverige. Nu senast har krav på visering införts även för chilenare, och detta kommer självfallet att innebära klart ökade problem för de chilenare som behöver söka asyl i Sverige. Vi i Sverige tillåter polisen att borda plan utanför Sveriges gränser, och vi utövar tryck på flygbolagen att mota bort alla som inte har visum. Vi flyttar alltså hela tiden ut vår gränskontroll utanför Sveriges gränser för att se till att människor som saknar visum och andra handlingar inte kommer in i Sverige. Detta beteende hos oss i Sverige när det gäller att eliminera möjligheterna för asylsökande att komma till Sverige utan visum på ett lagligt sätt tvingar de asylsökande att använda falska handlingar. Eftersom det självfallet inte finns något visum för asylsökande, tvingar vi fram ett beteende som vi sedan ondgör oss över. På detta sätt har de europeiska länderna, även Sverige, genom sin misstänksamhet och sin restriktivitet mot flyktingar skapat ett beteende som innebär att flyktingar halvt om halvt tvingas bli kriminella. Lösningen på detta problem är självfallet en större generositet i Europa, en rättssäker hantering av alla asylsökande som kommer till länder i Europa och naturligtvis en större generositet även i Sverige. Det skulle eliminera en stor del av detta problem. Jag vill därför fråga invandrarministern vad regeringen avser att göra just för att åstadkomma en större generositet i den europeiska flyktingpolitiken. Det är nog där som vi kan söka svaret på våra frågor om hur vi bäst skall kunna bekämpa problemet med de passlösa flyktingarna.

Herr talman! Sten Andersson i Malmö och Maria Leissner representerar i detta sammanhang två motpoler. Sten Andersson talar hela tiden om en alltför generös, kanske slapphänt, flyktingpolitik. Maria Leissner talar om att vi bedriver en för restriktiv flyktingpolitik. Ingen av dem har rätt. Jag noterade att Sten Andersson inte har några egna förslag till åtgärder mot det problem som dokumentlösheten faktiskt utgör. Nu har regeringen överlämnat en lagrådsremiss där ett antal förslag, som jag kortfattat har redovisat, ingår. Dessa förslag blir föremål för granskning i lagrådet, innan en proposition utarbetats som riksdagen sedan får granska. Vi får därför anledning att återkomma till dessa förslag, och jag skall därför inte ytterligare gå in på dem. Sten Anderssons argumentation är egentligen ganska försåtlig. Han talar för en generösare flyktingpolitik, men han menar att den skall bedrivas i helt andra former än i dag. Detta utgör naturligtvis en allvarlig anklagelse och uppfattas säkert av många flyktingar i Sverige som en allvarlig anklagelse mot dem att de inte är riktiga flyktingar. Jag kan bara säga att invandrarverket och regeringskansliet gör sitt yttersta för att sakligt pröva varje asylärende och ge uppehållstillstånd till dem som har skäl, flyktingskäl eller starka humanitära skäl. De människor som har fått sina tillstånd skall känna att de är välkomna att leva bland oss. De skall inte bära på anklagelsen att de är fifflare och att de har skojat sig till dessa tillstånd. Det är mycket viktigt att klargöra detta. Sten Andersson säger också att fel avvägning nu görs mellan stödet till flyktingar utomlands och stödet till flyktingar i Sverige, och han jämför med tidigare skeden. Jag kan bara notera att Sverige har ökat sitt stöd både till flyktinginsatser utomlands och till flyktinginsatser i Sverige. Jag är angelägen om att denna ökning skall kunna fortsätta. Om vi kan avsluta denna interpellationsdebatt i rimlig tid, skall jag åka till Fjärran Östern och se på flyktingsituationen i flyktinglägren i Hongkong och i Thailand. Jag vet att jag kommer att möta förfärande syner med människor i stor misär som behöver allt vårt stöd i form av ekonomiska insatser via de internationella organisationerna men kanske också i form av ökad kvotuttagning från dessa områden. Låt oss emellertid inte ställa dessa saker mot varandra. Vi behöver öka dessa insatser, och vi behöver samtidigt utforma en solidarisk och generös flyktingmottagningspolitik i Sverige. Sten Andersson frågar varför det har dröjt så länge innan några förslag till åtgärder har lagts fram. Jag vill då säga att regeringen för knappt två år sedan tillsatte en utredning för översyn av utlänningslagen. Nu har man kommit så långt att utredningens förslag är föremål för lagrådsremiss. Det har alltså gått osedvanligt snabbt att få fram ett förslag till en ny utlänningslag. Jag hoppas att riksdagen kan arbeta med samma föredömliga snabbhet då det gäller att utarbeta en ny lag. Vi i regeringen har under denna tid inte varit overksamma. Vi har tagit åtskilliga initiativ i det internationella sammanhanget. Som jag sade i mitt interpellationssvar måste effektiva åtgärder vidtas genom ett internationellt samarbete. Maria Leissner försöker förklara varför många asylsökande kommer till Sverige utan identitetshandlingar. Visst finns det förklaringar, men de ursäkter som Maria Leissner ger tycker jag inte kan stå helt oemotsagda. Det är ju inte bara fråga om att söka pass och visa pass. Det är riktigt att vissa människor inte kan komma ut ur sitt land med ett legalt pass, men det är nog utomordentligt få som inte har någon identitetshandling av något slag. Att människor dessutom gör sig av med stommen till den biljett med vilken de har rest till Sverige kan ju inte motiveras med åberopande av den hårda regimen i hemlandet. Det är denna totala papperslöshet som är det verkligt stora problemet. Att asylsökande vistas i Västtyskland en tid men hellre vill komma till Sverige kan rimligtvis inte vara en acceptabel ursäkt till att de kastar sina pass. Vi i Sverige kan ju inte bygga upp vår flyktingmottagning genom att ta över asylsökande från övriga västeuropeiska länder. Det är ju en dålig form av europeiskt samarbete och gagnar inte den totala flyktingpolitiken. Maria Leissner efterfrågar större generositet. Jag kan notera att det gångna året var ännu ett rekordår när det gäller flyktingmottagande i Sverige.

Herr talman! Hade statsrådet lyssnat noga på inledningen av mitt anförande hade han hört att jag inte sade att den svenska flyktingpolitiken var alltför generös. Däremot sade jag — och det står jag för — att den är felriktad. Hjälpen till flyktingar utomlands har helt riktigt ökat, men hjälpen till flyktingarna i Sverige har ökat enormt mycket mer. Jag är litet förvånad över statsrådets kritik mot mig — att jag i mitt inlägg skulle ha sagt att vi inte är överens om att det är ett stort problem när människor kastar pass, identitetshandlingar och biljetter för att dölja sin identitet och för att dölja varifrån de kommer. På den punkten behöver det inte råda något som helst tvivel om att vi har samma uppfattning. Jag han inte i mitt förra inlägg ta upp det som statsrådet sade om egna initiativ hos polisen och tullen. Men hur gör man på Arlanda i dag? Flyktingar kommer dit, väntar fem timmar i utrikeshallen tills flygplanet vänt tillbaka hem, kastar bort sina pass, går till passkontrollen och uppger ett namn som inte finns på något flygbolags passagerarlista. Hur löser man ett sådant problem? Det avhjälper man inte bara genom att titta i väskorna. Sedan till Maria Leissner. Det är möjligt att passlöshet inte är något problem för Maria Leissner. Av statsrådets svar framgår trots allt att t.o.m. FN:s flyktingkommissarie anser att det är ett mycket stort problem. Jag tycker att man i den här frågan borde ha större tilltro till flyktingkommissarien än till Maria Leissner. Självfallet kan pass ibland saknas. Vem har över huvud taget ifrågasatt det? Det ligger ju i hela flyktingsituationen att man får ge sig av hals över huvud. Jag har bl.a. svårt att förstå hur man, om man t.ex. skall lämna Teheran, kan få pass om man är efterspanad av myndigheterna i Iran. Om man har sökt asyl i Västtyskland, fått avslag och överklagat en gång har man rätt att komma till Sverige och söka ny asyl. Det finns alltså, herr talman, inga som helst skäl för att kasta bort sina handlingar. På en punkt är jag benägen att hålla med Maria Leissner: Det är mycket tveksamt om man skall begära att en flykting skall gå till en svensk ambassad utomlands för att erhålla visum. Det är en åtgärd som är framtvingad av den slapphet som hittills präglat behandlingen av de passlösa.
Herr talman! Jag tror inte att Sten Andersson i Malmö hörde på vad jag sade i mitt inledningsanförande. Jag inledde just med att säga att passlöshet och brist på identitetshandlingar är ett stort problem. Men min analys och min utgångspunkt skiljer sig litet grand från Sten Anderssons. Jag tror nämligen inte att huvuddelen av dem som kommer hit är skurkar och bedragare. Inte heller är min huvudambition att ”rensa bort” dessa människor från Sverige, utan vi bör se till att vi skapar en rättssäker hantering så att de människor som har skäl verkligen får stanna och inte i onödan blir — Prot. 1988/89:48 bortskyfflade. 10 januari 1989 | Invandrarministern nämnde att han visst hade för avsikt att genom Joo internationell samordning åstadkomma effektiva åtgärder — jag tror han använde det uttrycket — för att komma till rätta med problemet. Effektiva åtgärder i internationell samordning för att åstadkomma hårdare tag är kanske inte riktigt vad jag efterlyste när jag talade om initiativ som behövs för att skapa en annan attityd i Europa. Jag efterlyste effektiva åtgärder i motsatt riktning, för att öppna Europa, för att Europa skall behandla flyktingarna litet mera lagenligt och i Genévekonventionens anda. Där tror jag att problemets kärna ligger. Jag är ganska övertygad om att t.o.m. vi svenskar underskattar vår egen förmåga att driva fram ett kriminellt beteende hos flyktingar genom vår restriktivitet. Georg Andersson sade att det naturligtvis inte var svårt att ha ett pass och ID-kort om man kom från Turkiet. Här varierar bedömningarna. Invandrarverket anser i vissa fall t.o.m. att man som flykting har en minskad trovärdighet om man har ett legalt pass och kommer från Turkiet. I vissa fall har man resonerat så här: Hur kunde personen lämna landet lagligt om han verkligen är flykting? Med pass är man alltså en misstänkt bedragare. Utan pass är man också en misstänkt bedragare. Att människor för övrigt vill lämna Turkiet kanske inte är så märkligt med tanke på de många rapporter som vi fått under senare tid om hur illa de kurdiska flyktingarna far som tvingades fly undan Iraks gasbombningar. De har inte tillräckligt med mat, har dåligt med medicin och lider framför allt mycket av kylan. Det är kanske inte så underligt att de kräver litet mera av mänskliga rättigheter.

Herr talman! Att flyktingproblemet är stort kan vi vara överens om. Så långt sträcker sig enigheten, sedan går det i olika riktningar. Men jag vill tacka invandrarministern speciellt för det han sagt om att de som har fått asyl i Sverige verkligen kan känna sig välkomna i vårt samhälle, skall tas emot väl och inte skall misstänkliggöras som bluffmakare. Det är oerhört viktigt. Att vår invandrarpolitik skulle vara precis ”lagom” är jag inte helt överens med invandrarministern om. Sten Andersson i Malmö säger att den är för generös, och Maria Leissner tycker litet annorlunda. Här står jag närmare Maria Leissner. Det finns exempel på hur flyktingar som fått återvända till Libanon, Bangladesh och Chile har fängslats omedelbart. Vi vet inte riktigt hur många som har sänts ut men som borde ha fått stanna i Sverige. Sådant händer naturligtvis. Det vill vi motverka; även den svenska invandrarpolitiken syftar till det. Det har redan sagts en hel del av det som jag hade tänkt säga. Man har naturligtvis inte kunnat få pass och identitetshandlingar. Det ligger ju i flyktingskapets natur. Jag kan förstå också varför man kastar passen när man kommer hit, för många kommer på falska pass. Det vet vi. Men det betyder inte att det inte är flyktingar, utan man har som flykting varit tvungen att skaffa sig falska identitetshandlingar. Alltså hjälper det inte självklart att ha dem med sig. Vi kan inte vara övertygade om att det handlar om den person 13 som handlingarna uppger i alla fall. Det förändrar inte saken. Vi måste lita på dessa människor som kommit hit och som säger att de är flyktingar. Det är inte fråga om ekonomiska flyktingar. Att det ofta är människor som har bra ekonomi som flyr till Sverige är självklart, för de kan, många gånger med stora uppoffringar, skaffa sig biljett. Ofta representerar de som är mest förföljda i sitt hemland medelklassen — studerande, läkare, lärare, sjukvårdspersonal — för dessa människor opponerar sig mest. Att de kommer från medelklassen betyder inte att de inte skulle vara flyktingar. Det är cyniskt att ens tänka sig att man skulle få visum från t.ex. Chile. Vi vet ju att det inte har blivit mjukare i Chile efter folkomröstningen. Man kan t.o.m. befara motsatsen, att det kommer att hårdna. Om någon har fått visum för att komma till Sverige kan man knappast längre tala om en flykting. Det finns allt skäl i världen för oss att vara uppmärksamma och mycket generösa i behandlingen av de asylsökande. Vi skall, som tidigare sagts, sätta oss in i deras situation som med stora uppoffringar och efter stor skräck och vånda lyckats komma hit och sedan blir sända tillbaka med nästa flygplan eller efter en lång och påfrestande väntan under ett eller flera år. Har man flytt så har man bränt sina broar.

Herr talman! Det fanns ett avsnitt i Georg Anderssons svar som jag reagerade på och som jag skulle vilja ta upp. Det gäller det förslag till ny utlänningslag som statsrådet avlämnat. Förslaget innehåller tydligen ökade möjligheter att ta utlänningar i förvar. Vi har ju tidigare i kammaren och inte minst i konstitutionsutskottet diskuterat förvarstagandet av barn. Då har vi konstaterat att det som händer i praktiken inte stämmer med det som vi har sagt i riksdagen, nämligen att det måste föreligga synnerliga skäl för att ta barn i förvar. Det har förekommit förvarstagande i betydligt större utsträckning än vad vi har avsett i våra uttalanden här i kammaren. Nu undrar jag om det nya förslaget kommer att innebära att man i ökad utsträckning kommer att ta barn i förvar.

Herr talman! Detta är en viktig fråga både principiellt och för många flyktingar i praktiken. Den fråga som man måste ställa sig är: Varför är det så pass många asylsökande som antingen förstör sina identitetshandlingar eller inte visar upp dem? Den väsentligaste orsaken härtill är att det bland de asylsökande finns en oro för att de inte skall få sin sak prövad. Man tror att i och med att man inte har dessa handlingar så är det lättare att få sin sak prövad. Som jag uppfattar det har den stora majoriteten asylsökande den inställningen. Det är en mindre, en förhållandevis liten del, som förstör sina handlingar därför att de vill dölja någonting. De beslut som fattas i dessa ärenden — ungefär 80 90 bifalles — vittnar ju om att denna ståndpunkt är riktig. Jag menar att det är väsentligt att vidta konstruktiva och positiva åtgärder i syfte att kunna få asylsökande att verkligen visa upp alla de handlingar de har. Informationen på den punkten behöver bli betydligt bättre. Det är därför oroande att man nu mer ser till att vidta negativa åtgärder för att komma åt detta problem. Det förslag som invandrarministern här redogör för är ett negativt förslag. Skillnaden mellan förfarandet när det gäller tullen och förfarandet när det gäller handlingar som rör en flykting eller asylsökande är att det inte på något sätt är brottsligt att inte tala om sin identitet. När tullen däremot söker efter sådant som man kan tänkas vilja föra in olagligt, så kan det finnas bakom detta en misstanke om brott. Jag menar att det viktigaste som vi kan göra och som förhoppningsvis ett blivande beslut kommer att innebära är att man gör proceduren säkrare i samband med inresa och när det är fråga om avvisning. Den proceduren måste alltså bli rättssäkrare. Det är viktigt att man kan realisera det förslag som finns om utökad rättshjälp i dessa frågor. Det kommer att sprida sig ganska snabbt ute i världen bland dem som tänker sig att söka asyl i Sverige att proceduren är säkrare och att den är snabbare. Det kommer att leda till en minskning av det här förfarandet att man kastar sina handlingar. Jag vill dessutom säga att det är angeläget att upplysa om att den omständigheten att man lämnar felaktiga uppgifter om sin färdväg, om sin identitet osv. talar emot ens sak när det gäller ett beslut. Man bör genom upplysning få klart för sig att den absolut allvarligaste konsekvensen för den asylsökande, om han lämnar vilseledande och oriktiga uppgifter, är att det kan leda till ett avslag.

Herr talman! Jag vill göra några korta kommentarer. Det förhållandet att visum införs för chilenare innebär inte att den som är skyddsbehövande i Chile skall ha svårigheter eller förhindras att ta sig till Sverige. Vi har tidigare tagit ut många, många på kvot från Chile. Vi kommer att fortsätta med det. Det är inte förenat med oöverstigliga svårigheter att få denna möjlighet för den som verkligen är skyddsbehövande. Vi är beredda att öka den kvotuttagningen, om det visar sig att det finns ett behov av detta. Jag vill mycket tydligt markera det. För flyktingar från Chile innebär visumtvånget inget hinder att ta sig till Sverige. Rättssäker behandling efterfrågar Maria Leissner och även Hans Göran Franck. En förutsättning för att det verkligen skall bli en rättssäker behandling är ju att vederbörande talar om vem han är, varifrån han kommer och vilka omständigheter som gäller i det enskilda fallet. Vi måste begära att den asylsökande medverkar till att göra det möjligt med en rättssäker behandling. Maria Leissner efterfrågar initiativ till en öppnare flyktingpolitik, en generösare attityd internationellt sett. Först och främst har vi nu bedrivit en alltmer omfattande flyktingmottagning i Sverige, en alltmer generös flyktingpolitik under senare år — det är ovedersägligt. Vi har i olika internationella sammanhang pläderat för detta i andra länder. Jag har tagit upp frågan i Nordiska rådet och sagt att det är viktigt att vi får en samordning. I Nordiska rådets justitieutskott har jag efterfrågat samordning. Jag har inför det samlade Nordiska rådet sagt att okej, samordning är bra, men låt oss då diskutera i vilken riktning samordningen skall ske, att den sker i riktning mot en mer generös och omfattande politik. Detta har jag pläderat för, och Sverige har gått den vägen. Men vi kan inte ensamma gå den vägen. 1988 innebar som sagt ett nytt rekordår i vad gäller mottagande av flyktingar. Problemen, problemen med flyktingmottagning ute i kommunerna, har vi diskuterat många gånger här i kammaren — de är som bortblåsta i dagens diskussion. Låt oss inte nu begränsa diskussionen om flyktingpolitiken till själva tillståndsgivningen utan också i detta sammanhang ha i beaktande vilka möjligheter vi är beredda att ställa till förfogande för att ta emot och ta hand om dessa flyktingar. Är dessa möjligheter begränsade, är det desto viktigare att det är just de som har starka skäl som får uppehållstillstånd här. Den inriktningen måste vi har på vår flyktingpolitik. Låt oss diskutera den ärligt och uppriktigt och erkänna att visst förekommer det försök till missbruk. Dem skall vi försöka att bemästra. Men vi får inte låta denna kritik, som Sten Andersson utvecklar här, kasta en skugga över praktiskt taget alla som har kommit hit som asylsökande och fått uppehållstillstånd. Till Ragnhild Pohanka vill jag säga att de som har falska pass kastar inte dessa falska pass — de har ju skaffat dem för att utnyttja dem. Men de som vill undanhålla såväl pass — falskt eller äkta — och identitetshandlingar i övrigt som biljetter är de som gör anspråk på att få komma och bosätta sig i vårt land utan att tala om vilka de är och varifrån de kommer. Jag menar att detta inte utan vidare kan accepteras. Vi måste möta detta på något sätt. Jag har svårt att förstå vilka konstruktiva och positiva åtgärder Hans Göran Franck vill föra fram för att förmå asylsökanden att visa upp identitetshandlingar. Vi begär att de asylsökande skall visa upp identitetshandlingar, och på så sätt får de en rättssäker behandling. Skall vi lova att de asylsökande får uppehållstillstånd alldeles oavsett hur handlingarna ser ut? I en sådan situation är det möjligt att man inte finner någon anledning att kasta eller förstöra handlingarna. Men då har vi raderat bort hela lagstiftningen om den reglerade invandringen. Slutligen, Ingela Mårtensson: Lagrådsremissen innebär inte en ökning av förvarstagandet av barn, utan tvärtom. Det jag har sagt i mitt tidigare interpellationssvar avser inte barn under 16 år.

Herr talman! Statsrådet Georg Andersson säger att jag med min argumentation vill kasta en skugga över det stora antalet flyktingar. Jag ifrågasätter flyktingskapet hos dem som har kommit hit och under resan hit bevisligen visat upp pass, biljetter och andra ID-handlingar, men som strax före ankomsten noggrant förstör dessa. Jag står för vartenda ord. Till Maria Leissner: Hur skall man kunna kontrollera trovärdigheten hos en person som har kastat bort alla ID-handlingar? Jag tror att det finns många utanför detta hus som i likhet med mig säger att det är rätt att vi i Sverige skall bevilja asyl och ge skydd och fristad åt riktiga flyktingar. Men det är en mycket rimlig begäran att de skall spela med öppna kort. Statsrådet sade även att han hade tagit upp dessa problem internationellt. Tyvärr har vi sett att det inte har haft någon effekt alls. Tvärtom är det helt andra tongångar ute i Europa — beklagligtvis. Det är något som förvånar mig, herr talman. När vi annars brukar ha debatter om flyktingpolitik här i kammaren är minst ett dussin kommunister närvarande. De syns inte här i dag! Med kommunister förhåller det sig så, att i demokratier där de inte har makt förespråkar de en ytterst generös flyktingpolitik. Men där de har makten är antalet flyktingar noll. Hans Göran Franck hade frågat ett antal flyktingar om varför de hade kastat bort sina pass. — Som man ropar får man svar. Den som kommer hit till Arlanda, och som vi inte kan bevisa har kommit från t.ex. Västtyskland, kan vi inte skicka tillbaka dit. Detta är en orsak till att flyktingar kastar bort passen. De vet att om de kastar bort passen kan det i många fall ge dem bättre chanser att stanna i Sverige än om de spelar med öppna kort. För tredje gången säger jag till Ragnhild Pohanka att jag har aldrig sagt att vår flyktingpolitik är för generös. Jag har sagt att den är felinriktad. Lyssna någon gång på vad jag säger! Herr talman! Det är viktigt att vi skall kunna hjälpa de flyktingar som finns i världen. Men ge den största hjälpen till dem som behöver den bäst! Det är faktiskt humant.
Herr talman! Invandrårministern hävdar att chilenska flyktingar inte kommer att få det svårare med det nya visumtvånget. Hur skall det gå till, invandrarministern? Skall man t.ex. ersätta de nu spontaninresande asylsökande med kvotflyktingar? Hur skall det ske? Jag undrar bl.a. eftersom UNHCR bara erkänner flyktingar som befinner sig utanför sitt land. Kommer den svenska ambassaden att uppmana chilenare att först lämna sitt land för att Sverige sedan skall kunna plocka över dem som kvotflyktingar? Hur kommer det att se ut i verkligheten? Det antal chilenare som söker politisk asyl och som sedan får stanna i Sverige är ju så stort att man kan befara att hela den svenska flyktingkvoten kommer att gå åt enbart för chilenare. Kommer i så fall detta viseringstvång för chilenare att innebära att regeringen fördubblar flyktingkvoten? Det vore i och för sig en välkommen bieffekt. Om man nu inte vill att chilenarna skall lida någon skada av vårt införda visumkrav, kan en annan väg vara att ge någon form av visum åt de flyktingar som man anser vara säkra. Det är i och för sig ett brott mot våra regler. Men jag kan inte inse hur invandrarministern skall klara att fortsätta att erbjuda asyl i Sverige åt chilenare i samma omfattning som tidigare. Invandrarministern vill diskutera problemen med mottagningen av flyktingar. Jag tycker att det är oerhört väsentligt, och jag diskuterar detta gärna. Men just nu tror jag att det kanske är enklast att koncentrera sig på problemet med passlöshet och viseringsoch passhandlingar. Jag noterar bara att statsrådet Georg Andersson återigen vill göra kopplingen, att eftersom vi har svårt att skaka fram platser i kommunerna för mottagandet av flyktingar skall vi vara mycket restriktiva med kraven på en öppnare flyktingpolitik. Den kopplingen tycker jag, liksom tidigare, är oerhört olycklig. Det tyder på någon form av konjunkturvarierat flyktingmottagande. Jag tycker att det vore mycket beklagligt om invandrarministern eftersöker ett konjunkturvarierat flyktingmottagande. I övrigt vill jag helt instämma i vad Hans Göran Franck sade när det gäller rättssäkerheten. Jag lovar att för egen del inte förlänga debatten mer utan låta invandrarministern resa i väg för att lösa de internationella flyktingproblemen.
Herr talman! Invandrarministern undrar om man inte skall få fråga om och utreda asylsökandes identitet. Jo visst, det är självklart. Man skall inte bara fråga, utan man skall noggrant utreda saken. Det gäller också att noggrant informera den asylsökande om de konsekvenser som kan inträda och att det i värsta fall kan bli ett avslag på ansökningen om vederbörande inte lämnar upplysningar, om det finns möjligheter att göra det. På den punkten är det inte fråga om någon som helst tvist. Det rör sig i stället om att invandrarministern vill föreslå en form av kroppsbesiktning av personer som inte är misstänkta för att ha begått något brott. Det kan leda till negativa konsekvenser för vår asylpolitik. Jag menar därför att det är mycket viktigare att koncentrera sig på att vidta konstruktiva åtgärder än att ge sig in på en tvivelaktig metod när det gäller att komma åt handlingar som vederbörande inte vill visa. Jag upprepar och vill precisera några punkter. För det första gäller det att förbättra och förstärka informationen, både ute i världen och här hemma, om konsekvenserna av passlöshet. För det andra gäller det att se till att vi får ett förfarande när det gäller politiska asylsökande som i sin förlängning leder till det bästa, nämligen att det här blir en civil handling. Redan inom nuvarande ram skall man dock se till att handläggningen blir snabb och att den blir så rättvis som möjligt. För det tredje måste man se till att vederbörande i samband med ankomsten får rättshjälp i ökad utsträckning. På denna punkt undrar jag om invandrarministern verkligen kommer att lägga fram något förslag enligt Hans Mattssons utredning. För det fjärde är det fråga om att förstärka kontrollen. Det gäller om den personal som skall hantera de här ärendena har resurser för att betydligt mer kunna ägna sig åt att utreda och kontrollera förhållandena. För det femte får ju vederbörande avslag på sin ansökan, om det rör sig om uppenbart falska uppgifter.
Herr talman! Jag vidhåller att det är svårt för den som vill fly att skaffa visum. Det är en sak som måste ordnas före flykten. Vissa ambassader är också ganska noga bevakade, och människor som förföljs bevakas ofta. Djungeltelegrafen, som ju verkar ganska effektivt även på detta område, skulle om man genomförde Hans Göran Francks förslag också bidra till att minska problemen med dem som saknar pass eller andra identitetshandlingar. Sedan menar jag att man måste lita på människor när de namnger sig själva. Det är det enda som vi har att gå efter, men vi vet att det också kan vara fråga om falska pass. Herr talman! Sten Andersson i Malmö uttalade att man måste misstänka eller misstro flyktingar, men har riksdagen och regeringen en sådan inställning skulle det kunna öka människors misstankar och främlingsfientlighet. Så Sten Anderssons yttrande kan egentligen vara ganska farligt. Jag instämmer i invandrarministerns yttrande att vi förutsättningslöst måste lita på de människor som har kommit hit och att de skall bemötas på ett mycket värdigt sätt.

Herr talman! Jag vill säga till Maria Leissner att det under de senaste åren årligen har tagits emot ett par hundra kvotflyktingar från Chile. På det här området har vi sådana försäkringar att vi känner oss mycket trygga. Organisationerna för mänskliga rättigheter och andra kan här hjälpa till, så att problemen kan lösas för de skyddsbehövande. Maria Leissner oroar sig över att hela flyktingkvoten skall kunna gå åt för detta ändamål. Det gör den faktiskt inte. Vi är också beredda att öka kvoten beträffande Chile, om det skulle visa sig att det finns ett behov av att hjälpa ytterligare skyddsbehövande. Jag vill bemöta påståendet att jag har ställt kommunerna mot en generös flyktingpolitik. Vi bedriver en flyktingpolitik som är generös och mera omfattande än någonsin. Men vi får inte sticka huvudet i sanden och blunda för problemen när vi i dag diskuterar mottagningen och tillståndsgivningen. Vi arbetar för att kommunerna verkligen skall kunna klara av mottagningen och för att vi skall kunna fortsätta med den här politiken. Att då kräva att vi skall öppna gränserna och inte ställa några krav på den asylsökande, att t.ex. kräva att den asylsökande skall visa sin identitet och avstå från alla viseringsregler — det pläderar man tydligen för —, skulle innebära att vår flyktingpolitik ganska snart kollapsade. Det är viktigt att vi har en långsiktig flyktingpolitik, så att vi i framtiden kan bereda verkliga flyktingar en chans till fristad i vårt land. Jag tycker att Hans Göran Franck resonerar ganska naivt. Han talar om att fråga om identiteten. Det finns de som inte vill medverka till att klarlägga sin identitet. Men de som vill medverka skall inte tas i förvar, deras bagage skall inte undersökas, osv. Det finns emellertid de som vägrar att hjälpa till. Somliga gör anspråk på att få bosätta sig i vårt land utan att på något sätt styrka varifrån de kommer och vilka de är. I sådana fall måste vi ha möjlighet att kontrollera och inte bara fråga och sedan lita på vad personerna säger. Tyvärr är verkligheten inte så enkel. De som har arbetat med de här problemen en tid känner till detta. Vi skulle informera om konsekvenserna av avsaknad av pass, säger man. Av de 2 632 iranier som kom till Arlanda under de 48 första veckorna i fjol saknade 2 456 pass. Det är inte bara en informationsfråga. Man måste vidta åtgärder så att det står klart, att för att en asylsökan i Sverige skall kunna accepteras, bör vederbörande rimligtvis medverka till att klarlägga sin identitet.

Ylva Annerstedt har frågat mig vilka åtgärder jag avser vidta dels för att de höjda förkunskapskraven för grundskollärarlinjen ej skall åsidosättas, dels för att tillse att kompletteringsutbildning inte drivs i högskoleregi och ej bekostas av grundutbildningsanslaget. I våras anslöt sig folkpartiet till den nya lärarutbildningsreformen, vilket framgår av utbildningsutskottets betänkande om lärartjänster i grundskolan . Nu har tydligen folkpartiet bestämt sig för att verka för utbildningen och värna dess kvalitet. Detta tycker jag är bra. Därför blir jag förvånad när Ylva Annerstedt i sin interpellation inte med ett ord berör det faktum att drygt 30 90 av platserna på den nya grundskollärarlinjen är obesatta. I en sådan situation måste enligt min mening åtgärder vidtas för att inte det framtida behovet av lärare skall äventyras. Detta har också universitetsoch högskoleämbetet och de lokala antagningsmyndigheterna insett, och de har därför vidtagit åtgärder för att så långt möjligt fylla utbildningsplatserna. Utbildningarna på den nya grundskollärarlinjen startade höstterminen 1988. Ett av de viktigaste kraven på den nya linjen är att utbildningens kvalitet måste förstärkas. För att uppnå detta syfte har behörighetskraven för tillträde till utbildningen skärpts betydligt. UHÄ har, när de särskilda behörighetskraven fastställts, beaktat vad riksdagen uttalat. Det stod tidigt klart att de skärpta behörighetskraven skulle innebära behov av kompletteringsutbildning för en del av de sökande. Detta gäller särskilt sökande till fördjupningsalternativet matematik och naturorienterande ämnen. Det är för övrigt inom detta område som behovet av lärare är störst i skolorna. UHÄ kontaktade därför högskoleenheterna under våren 1988 och erbjöd dessa att anordna en särskild studiegång för de studerande som inte uppfyllde de särskilda behörighetskraven i något av ämnena matematik, fysik, kemi eller biologi. Den särskilda studiegången har erbjudits sökande från gymnasieskolans samhällsvetenskapliga och ekonomiska linjer. Totalt var det 46 sökande till den särskilda studiegången höstterminen 1988, vid den centrala antagningen. I första hand har dock sökande hänvisats till komvux eller till gymnasieskolan. Att kompletteringsutbildning ges till studerande som inte uppfyller behörighetskraven innebär inte att kraven sänkts. Trots att omfattande rekryteringsinsatser har gjorts är drygt 30 96 av platserna på grundskollärarlinjen obesatta. Jag tror att en viktig förklaring till detta är de skärpta behörighetskraven och den korta tid de sökande haft för att förbereda sig inför den nya utbildningen. Det är självklart av utomordentlig vikt att skolans behov av lärare tryggas. Därför anser jag att det i ett övergångsskede är viktigt att finna flexibla och praktiska lösningar för att förbättra rekryteringen. De olika åtgärder som vidtagits av högskoleenheterna för att få fler studerande är exempel på detta. Jag avser även föreslå regeringen att ställa särskilda resurser till UHÄ:s förfogande för åtgärder för att ytterligare förbättra rekryteringen inför höstterminen 1989. Sammanfattningsvis vill jag hävda att ambitionsnivån för den nya lärarutbildningen ligger fast. Skolan behöver lärare med en god utbildning och det kommer den att få genom den nya grundskollärarutbildningen.

Herr talman! Jag får tacka utbildningsministern för svaret, som jag tycker är mycket upplysande när det gäller utbildningsministerns syn på kvalitet i lärarutbildningen. Först vill jag dock göra en liten justering av utbildningsministerns historieskrivning. I våras avstod vi i folkpartiet från att kräva att beslutet om lärarutbildning skulle rivas upp en termin före start. Att vårt förslag till utbildning var bättre har vi däremot aldrig avstått från att hävda. Utbildningsministern talar mycket om att utbildningsplatser är obesatta. Han menar att jag borde ha talat om det, i stället för att bekymra mig om kvaliteten. Detta faktum tycker jag ändå inte är något skäl till att obehöriga sökande tas in, vilket faktiskt sker i dag. Vad beror det dåliga intresset på? Lennart Bodström skyller på högre behörighetskrav. Jag menar att det i så fall måste innebära att t.ex. en termins förskjutning får accepteras för kompletteringar, om inte åtgärden med höjda förkunskapskrav skall bli ett slag i luften. I alla andra sammanhang menar vi ju att komplettering skall ske först och utbildning därefter. Bakgrunden var att vi fick avslöjande och upprörande rapporter om att det i vår grundskola fanns lärare som varken kunde stava eller räkna i någon större utsträckning. Det finns emellertid en rad andra skäl som säkert i lika hög grad ligger bakom det dåliga intresset. Informationen från UHÄ har varit både otydlig och otillräcklig, och den har endast riktat sig till gymnasieelever. Både Lennart Bodström och jag vet att direktövergångarna från gymnasiet till lärarutbildningarna är ganska begränsade. Gymnasieeleverna väntar ett år eller två innan de bestämmer sig. Därför måste denna typ av information också riktas till äldre elever. Jag tycker också att man efter ett så dåligt intresse måste ställa sig frågan om det kanske rent av är så att studenterna inte tycker att socialdemokraternas och centerns lärarutbildning är så bra. Jag har faktiskt fått flera indikationer på att så skulle vara fallet. Utbildningsministern talar också om vikten av att finna flexibla och praktiska lösningar för att förbättra rekryteringen. Då skall jag berätta hur det går till. På de flesta lärarhögskolor har man tagit ut kandidater som är obehöriga. Dessa ges kompletteringsutbildning. På åtminstone två lärarhögskolor sker det i flera olika ämnen, som man då studerar parallellt i den reguljära utbildningen på en högre nivå. Jag skulle vilja ha ett klart besked från statsrådet: Anser Lennart Bodström att detta är acceptabelt? Om utbildningsministern tar avstånd från detta sätt att agera, vilka flexibla och praktiska lösningar är det då som avses i svaret? Jag konstaterar också att utbildningsministern inte berör eller kommenterar den del av frågan som handlar om i vilken utsträckning medel från grundutbildningen har använts för denna kompletteringsutbildning. Om kompletteringsutbildningen har gått korrekt till, skulle högskolorna ha kvar 30 2 av de medel som staten har beviljat. Kan utbildningsministern garantera att det faktiskt är på det sättet?

Herr talman! Det är en viktig och allvarlig frågeställning som tas upp i denna interpellation av Ylva Annerstedt. Jag tycker också att det är bra att statsrådet vidgar den, eftersom problemen när det gäller den nya grundskollärarutbildningen inte bara sammanhänger med att de höjda förkunskapskraven åsidosätts, med en omfattande kompletteringsutbildning som följd. Ett minst lika stort problem, om inte större, är antalet obesatta platser, framför allt beträffande varianter med fördjupning inom matematik och naturorienterande ämnen. När beslutet om den nya grundskollärarutbildningen fattades av riksdagen förra året fanns delade åsikter här i kammaren. Skälen för socialdemokrater na var bl.a. att uppdelningen i skilda utbildningar för lågstadielärare, mellanstadielärare och ämneslärare för högstadiet bidrog till att bevara nackdelarna med stadieindelningen i grundskolan. Grundskolan skall ses som en enhet. Ett annat skäl var också att om Lgr 80 skulle få en större genomslagskraft måste också lärarutbildningen förändras. Moderata samlingspartiet förordade i stället att man skulle ha två utbildningslinjer, en klasslärarlinje och en ämneslärarlinje. Herr talman! Man kan inte med bästa vilja i världen säga att den nya grundskollärarutbildningen har fått någon rivstart, varken när det gäller förkunskapskraven eller antalet sökande. Man kan också säga: Vad var det vi sade. Antalet sökande och antagna inger oro. På några ställen har inte ens hälften av platserna blivit besatta. Det är också allvarligt att många på de besatta platserna inte är behöriga utan är antagna på s.k. villkorlig dispens. I vissa fall är det kanske inte så konstigt, eftersom rekryteringsunderlaget till en del grenar inte är så stort. Jag tänker närmast på sökande från N och T-sektor. Det totala antalet nybörjarplatser var 2 592 höstterminen 1988. Utav dessa var 1755 besatta den 21 oktober 1988. Av dessa 1 755 platser var 291 besatta med icke behöriga i ett eller flera ämnen. Antalet dispenser är 500. Man kan, utan att överdriva, säga att dessa siffror är alarmerande. Man frågar sig: Vad tänker statsrådet göra åt detta? Jag frågar mig också om målet med den nya lärarutbildningen, som skulle höja kunskaperna hos Sveriges nya lärare, kommer att uppnås. Statsrådet säger i svaret att behovet är störst av lärare som har fördjupningsalternativet matematik och naturorienterande ämnen. Av de drygt 800 obesatta platserna är fler än hälften platser inom fördjupningsalternativet matematik och naturorienterande ämnen, trots den kompletteringsutbildning som statsrådet talar om. Det kommer sannolikt inte att hjälpa med kompletteringsutbildning ens i en större skala för att klara behoven i framtiden. Andra åtgärder kommer att krävas, såsom att höja lärarnas status, öka antalet platser och sökande inom N-sektorn för att lösa problemen. Att säga att kraven inte har sänkts trots att kompletteringsutbildning ges till de studerande tycker jag är att lura sig själv. Det kan inte vara lätt att följa en utbildning samtidigt som man får kompletteringsutbildning. Man borde åtminstone se till att kompletteringsutbildning genomförs före terminsstarten.

Herr talman! Jag vill med anledning av diskussionerna de senaste dagarna om skolan inledningsvis säga följande. Vi har ett samhälle som erbjuder ett stort antal olika utbildningslinjer där ungomarna kan välja många olika färdriktningar för sitt yrkesval. Är det då inte naturligt att en situation av detta slag uppstår? Ungdomarna är inte dummare än att de kan dra slutsatser. Man ser de ständiga diskussionerna i tidningarna om hur tokigt det är på skolans område, hur dåliga lönerna är. Det har kommit domstolsbeslut som det som gällde Stenungsund, där man får bekräftelse på att det inte står bra tilli skolan. Sedan kommer denna diskussion om att det inte är tillräckligt många som söker till lärarutbildningen. När beslutet fattades i december 1987 kunde man, utanför riksdagen, ana att det var något slags paradigmskifte. Det behövs lärare, lärare med kunskaper i naturorienterade ämnen och matematik, särskilt i vår komplicerade omvärld. Det är mycket viktigt att ungdomarna redan från början får dessa kunskaper. Men vi skall tänka på att de elever det här är fråga om rekryteras från N och T-linjerna. Där finns en begränsad grupp ungdomar. Den skall räcka till för olika utbildningar: civilingenjörsutbildningen, farmaceututbildningen, läkarlinjen, naturvetarlinjen och civilekonomutbildningen. Dessutom skall den räcka till för tidigarelärarutbildningen med fördjupningsalternativet matematik och naturorienterande ämnen. Då uppstår problem. En så stor reform som den man fattade beslut om i december 1987 — jag vill nästan kalla den för ett paradigmskifte — måste innebära att det krävs vissa toleransnivåer, att det behövs vissa övergångsbestämmelser. Det är förvånande att detta beslut fattades utan att man samtidigt fattade beslut om övergångsbestämmelser. Här måste man redan från början länka in eleverna på dessa banor. Alla måste hjälpa till år från år på olika nivåer, från lågoch mellanstadielärare över gymnasielärare till intagningsnämnder och SYO konsulenter. Man får alltså inte ge upp hoppet i fråga om detta. Det som jag anser vara allra viktigast och svårast, vilket jag sade inledningsvis, är att på gymnasiet få eleverna att fortsättningsvis välja lärarbanan. Där finns det nämligen en grupp elever som är mycket skickliga och duktiga. De elever som har intresse för lärarutbildning och som har valt fördjupningskursen har kanske låga betyg. Därför vill det till att man stöttar dessa elever. Man måste stötta flickorna, uppmuntra dem och stärka deras självförtroende, och man måste förhindra alla avhopp som sker från denna linje. Det är nämligen mycket viktigt att denna utbildning kan genomföras. De kompletteringsutbildningar som nu förekommer på vissa håll i landet ser jag som något övergående och att vi så småningom redan från grunden skall få de elever som behövs och som skall kunna verka i den svenska grundskolan på dessa viktiga områden.

Herr talman! Riksdagen har tidigare beslutat om en lärarutbildningsreform som innebär en förlängd utbildning för olika kategorier, och enligt allas mening innebär det också en fördjupad utbildning med en högre grad av specialisering av lärarna, även av de lärare som undervisar de yngre elevgrupperna i grundskolan. Denna omläggning har en stor majoritet i riksdagen accepterat. När en ny utbildning introduceras är det alltid svårt att rekrytera elever till den. Men det kan t.o.m. hända att det är svårt att rekrytera elever till gamla etablerade utbildningar. Det är inte många år sedan de tekniska högskolorna inte kunde fylla sina platser med elever som skulle bli civilingenjörer. I dag har man en situation där majoriteten av eleverna på tandläkarhögskolorna, där man ju inte precis utbildar för något nytt yrke, är utländska elever som går på s.k. tomplatser som svenska elever inte sökt till. Denna nya lärarutbildning har alltså råkat ut för att bl.a. obekantskap om den kan ha medverkat till att färre elever sökt till den. Det är riktigt att tillträdeskraven har skärpts. Det har skett på begäran från lärarhögskolorna själva, och det finns inga planer på att sänka kraven. Däremot har vi, på grund av det stora antalet vakanser, försökt att ordna en kompletterande utbildning som eleverna får genomgå samtidigt som de genomgår sin egentliga utbildning vid lärarhögskolan. Detta är ingen nyhet för de svenska universiteten. När det krävdes kunskaper i latin för de elever som studerade juridik, historia och vissa andra ämnen var det inte ovanligt att studenterna i stort sett fullgjorde sina studier för den egentliga examen. Sina olika betyg fick de inskrivna och godkända den dag de visade upp att de hade genomgått också den föreskrivna latinkursen. Jag tycker att vi har anledning att vara tacksamma för att man vid universitetsoch högskoleämbetet och vid lärarhögskolorna har vidtagit åtgärder för att försöka få fram behöriga lärare som, när utbildningen är avslutad, kommer att ha dels de grundläggande förkunskaperna, dels den fullständiga lärarutbildning som de skall ha. Gårdagens diskussion gällde i stor utsträckning antalet lärare i skolan som inte har föreskriven behörighet. Jag kan inte se att något recept från de föregående talarna har givits på hur man skulle kunna få fler behöriga lärare annat än på de vägar som universitetsoch högskoleämbetet resp. lärarhögskolorna nu har slagit in på.
Herr talman! Jag skulle vilja påminna utbildningsministern om vår historia i detta avseende. Det var nämligen riksdagen som krävde en höjning av förkunskapskraven. Det är alltid svårt att rekrytera elever till nya utbildningar, säger utbildningsministern. Men då måste man inse att man i detta fall alldeles uppenbart har misslyckats med informationen och att det krävs konkreta åtgärder. Men vad vi vill ha besked om men inte har fått veta är vilka åtgärder som skall vidtas. I svaret talas det om den av UHÄ föreslagna särskilda studiegången till vilken det inför terminsstarten inkommit 46 ansökningar. Det sägs emellertid ingenting om hur många som faktiskt deltar och kommer att slutföra denna utbildning. På ett totalintag på 2 500 platser är ju 46 ansökningar skäligen magert. Om man ställer detta i relation till hur många som uppenbarligen behöver kompletteringar, att döma av hur utbildningen ser ut på högskolorna, måste man fråga vad det är för fel på detta erbjudande. Det kanske inte har gått fram. Eleverna kanske har fått besked om att det inte är så noga med denna särskilda studiegång, utan att det ändå skall ordna sig under den tid som de bedriver de vanliga studierna. Detta går ju stick i stäv mot de kvalitetskrav som riksdagen ställde upp mot bakgrund av rapporter om alla de lärare som hade otillräckliga kunskaper för sin yrkesutövning. Vi hörde tidigare en lång rad siffror om hur många dispenser som getts och hur många obehöriga lärare som finns. Jag skall ge ytterligare några exempel. På högskolan i Jönköping har man 21 obehöriga lärare i matematik, 14 i fysik, 9 i kemi, 10 i biologi, 3 i naturkunskap, 11 i svenska och 13 i engelska. På högskolan i Sundsvall/Härnösand är det ungefär lika illa. Där har man 20 obehöriga lärare i matematik, 10 i biologi, 10 i svenska och 9 i engelska. I all pedagogisk verksamhet talas det om vikten av att eleverna har en god grund och att en god och säker grund är förutsättningen för att de skall kunna gå vidare. Inte ger den här typen av dispenser någon garanti för att de lärare som har utbildats har någon hög kvalitet. Tvärtom, dessa förutsättningar leder till att man får en andra klassens lärare. Det är absolut inte rätt mot vare sig de kandidater på lärarhögskolan som förespeglats att de skall få en god utbildning eller de barn som de skall ta hand om i skolan när de är färdigutbildade. Fortfarande har vi inte fått några konkreta förslag till åtgärder. Vad tänker regeringen göra för att säkerställa kvaliteten? Och vad tänker regeringen konkret göra för att eleverna skall finna att lärarutbildningen är intressant?

Herr talman! Jag blir något förvånad när jag lyssnar på utbildningsministerns svar på den fråga jag ställde. När jag läste interpellationssvaret tyckte jag att det var bra att de allvarliga problemen med att väldigt många av de sökande är obehöriga och att väldigt många vakanta platser togs upp. Jag tycker att det var konstigt att fru Annerstedt inte tog upp den frågan. Det är därför förvånande att något svar på vilka åtgärder regeringen tänker vidta för att lösa just dessa problem inte ges. Kompletteringsutbildning ges inte bara i naturorienterande ämnen utan förekommer också beträffande svenska, engelska osv. Man har också kompletteringsutbildning under pågående undervisning. Då kan man inte säga att kraven har skärpts. Vi kommer att ha samma problem beträffande lärarnas kunskaper exempelvis i ämnet matematik även i fortsättningen. Jag tycker att man tar allde!es för lätt på problemet. Vårt recept var att vi ville ha en klasslärarutbildning som var integrerad, dels för årskurserna 1-4, dels för årskurserna 3-6. På det sättet tror jag att problemet hade lösts betydligt bättre. Att jämföra med tandläkare, civilingenjörer osv. tycker jag är att göra det litet lätt för sig. Där har man ju haft en lågkonjunktur i vissa grupper. Det har exempelvis varit ett överskott av tandläkare. Däremot vet vi att det finns ett behov av lärare i framtiden. Ministern säger själv i sitt svar att man speciellt beträffande ämnena matematik och naturorienterande ämnen kommer att ha ett behov i framtiden. Samtidigt är 500 platser vakanta just inom den här grenen. Men inte ett enda ord nämns om vilka åtgärder man tänker vidta. Det sägs inte ett ord om vad man tänker göra för att höja lärarnas status. Det vore också intressant att få litet information om de direktiv som har getts till UHÄ. Jag tror inte att problemet är så enkelt att det kan lösas bara genom kompletteringsutbildning och direktiv till UHÄ. Om vi nu skall ha dessa behörighetskrav, som jag i och för sig tycker är riktiga, måste man påbörja ett arbete inom gymnasieskolan som resulterar i att fler söker till N-linjen och att dessa sökande också söker till lärarutbildningen. En stilla undran, efter de senaste dagarnas debatt, är om vi kommer att få så många fler sökande till just lärarutbilningen.
Herr talman! Hade vi följt Ylva Annerstedts råd skulle vi om ett par år ha fler obehöriga lärare än det antal lärare som Ylva Annerstedt så föraktfullt kallar andra klassens lärare. Det kan finnas skäl för dem, när de kommer ut i skolorna, att erinra sig det tillmäle som de getts här i riksdagen. Dessa lärare har den grundutbildning som gymnasiekursen innebär och som ger ett sakunderlag som de behöver. De kommer att ha den pedagogiska och didaktiska utbildning som lärarhögskolan ger. De har visat en kapacitet att samtidigt med att genomgå sin pedagogiska utbildning också inhämta det sakunderlag som de kan behöva. För denna studieprestation förtjänar de ett bättre omdöme än att kallas andra klassens lärare.
Herr talman! Jag tycker inte att det finns någon yrkesgrupp som är betjänt av att samhället ger den dålig utbildning, dåliga verktyg i sitt jobb — allra minst i utbildningen, där de år efter år skall ta hand om generation efter generation av Sveriges barn, som vi förväntar oss skall få en god utbildning. Det är vår skyldighet att se till att dessa lärare blir första klassens lärare. Sveriges förenade studentkårer har gjort en enkät bland högskolorna om på vilket sätt de har löst olika frågor, vilken typ av dispenser de har gett osv. På någon högskola har man gett elever dispens i fyra olika ämnen. Det kan inte vara rimligt att en ung människa skall behöva kompletteringsläsa fyra olika ämnen samtidigt med en högre kurs i samma ämnen och sedan förväntas klara sin examen på ett bra sätt. Jag tycker inte att det är ansvarsfullt av oss som har det slutliga ansvaret för utbildningen att acceptera sådana förhållanden. Jag tycker definitivt att vi skall vidta åtgärder. Det är inte så som Lennart Bodström säger, att eleverna läser ämnen för sig och metodik och pedagogik vid sidan av. Dessutom läser de fortsättningskurser i de allmänna ämnena, och för detta har de —t.ex. i fyra ämnen —-ingen ordentlig grund. Det tycker jag är fullständigt oacceptabelt. Det blir en andra klassens utbildning, och det vill inte jag vara med om att vi ger våra lärarkandidater.

Herr talman! Ylva Annerstedt har frågat mig om vilka åtgärder jag avser att vidta för att riksdagsbesluten vad gäller elevstatus för eleverna som deltar i försöksverksamheten med treårig gymnasial yrkesutbildning följs i alla branscher. Bakgrunden till frågan är att det förekommit uppgifter i pressen om att frågan om elevstatus blivit en konfliktorsak på många arbetsplatser. I svar på fråga av Isa Halvarsson framhöll jag den 10 november 1988 följande: ”Arbetsgruppen för översyn av den gymnasiala yrkesutbildningen föreslog år 1986 att en förlängd yrkesutbildning i betydande utsträckning skulle förläggas till arbetsplatser. I utredningen hade arbetsmarknadens parter en stark representation. Utredningsförslaget, som var enhälligt, utgick från att de som genomgick utbildningen skulle vara elever och inte anställda på de arbetsplatser där de praktiserade. Utredningens förslag tillstyrktes i detta som i de flesta andra avseenden allmänt av remissinstanserna. I regeringens proposition om försöksverksamhet 1987/ 88:102 och i det följande riksdagsbeslutet förutsattes också att elevstatus skulle gälla under hela den treåriga utbildningstiden. I en skrivelse som LO, TCO och SAF förra hösten tillställde regeringen underströks ytterligare att elevstatus skulle gälla. Jag vill härutöver nämna att ekonomisk ersättning under försöksverksamheten utgår till arbetsgivare som tar emot elever. Även om principerna för elevernas rättsliga ställning får anses vara klarlagda, kan arbetsplatsförläggning inte genomföras med mindre än att arbetsmarknadens parter är ense om övriga förutsättningar som skall gälla. Överensstämmelse i uppfattningen härvidlag har i stort uppnåtts på de avtalsområden som nu är aktuella, med undantag för verkstadsindustrin och bilverkstäder. En försöksverksamhet i mycket liten skala startade på tre orter hösten 1986. Dessa elever skulle i år ha börjat sitt tredje år med omfattande praktik. Sedan Verkstadsföreningen uppmanat medlemsföretagen att inte ta emot elever, har dessa antingen avbrutit sin utbildning eller fått skolförlagd utbildning som kompensation för utebliven praktik. Om ingen förändring sker i relationerna mellan Verkstadsföreningen och Metallindustriarbetareförbundet, drabbas inom kort den försöksverksamhet som startade hösten 1987 och senare den försöksverksamhet i stor skala som sattes i gång i höstas. Regeringen hoppas självklart att parterna, som nu överlägger med varandra, snart skall komma överens. Just nu förbereder elever i årskurs 9 i grundskolan sitt val av gymnasielinje. Skulle avtal låta vänta på sig, kommer jag att föreslå regeringen att omfördela utlagda platser till andra yrkesutbildningssektorer.” Sedan mitt svar till Isa Halvarsson har två månader gått utan att någon synbar förändring i ståndpunkterna mellan parterna kan skönjas. Tidpunkten då eleverna skall ha gjort sina val närmar sig. Jag har erfarit att vissa kommuner redan beslutat att stoppa intagningen till berörda försöksutbildningar såvida inte frågan om avtal mellan parterna är löst senast den 1 februari 1989. Jag ser med stort allvar på den uppkomna situationen. Det är enligt min mening varken meningsfullt eller försvarbart att ha intagning av elever till en försöksverksamhet som i första hand skall pröva möjligheterna att ge arbetsplatsförlagd utbildning, i en situation där sådana inslag är blockerade på grund av att parterna inte kan komma överens. Jag avser därför att föreslå regeringen att uppdra åt skolöverstyrelsen att tilldela intagningsplatser till försöksutbildningar endast inom sådana områden där parterna är överens.

Herr talman! Först ett tack till utbildningsministern för svaret. Ett svar är det ju visserligen, men inte något svar på den fråga jag ställde. Större delen av svaret upptas av det svar utbildningsministern gav redan den 10 november till Isa Halvarsson, och kontentan där var att regeringen hoppades att parterna skulle komma överens. De få nytillkomna raderna avslöjar endast att regeringen fortfarande hoppas. Men, Lennart Bodström, förhoppningar löser ju inga problem. Och problemen är sannerligen stora. Vi har en föråldrad yrkesutbildning allt medan konkurrentländerna rustar sig. Västtyskland har t.ex. redan förlängt sin yrkesutbildning till generellt 3,5 år med totalt 5 000 timmars undervisning. Frankrike, Österrike och Italien håller också på med förstärkningar, vilket visar att man i dessa länder till fullo inser betydelsen av en gediget utbildad arbetskraft. Sverige har inte råd att försitta sina chanser att hävda sig i konkurrensen med den övriga västvärlden. Vi kommer obönhörligen att halka efter om vi inte mycket snart reformerar utbildningen. När propositionen kom föreslog folkpartiet att reformen skulle förberedas ordentligt och inte genomföras förrän höstterminen 1989, men då i full skala. Bl.a. pekade vi på att en mängd oklara punkter måste redas ut så att inga tveksamheter skulle kvarstå. Ett exempel var just nödvändigheten av att säkerställa elevstatusen. Men regeringen framhärdade. Allt var klart sade man, inga problem fanns — detta trots att utbildningsutskottets utfrågning mycket klart visade att många frågetecken kvarstod. Nu har vi facit. Parternas försök att komma överens har fullständigt misslyckats och försöksverksamheten är på väg att haverera. Trots detta gör regeringen ingenting för att rädda den reformerade utbildningen. I budgetpropositionen skriver statsrådet inte ett ord om de allvarliga problem som hotar försöksverksamheten, utan han låter påskina att allt går som planerat. I slutet av svaret till mig skriver statsrådet att han skall uppdra åt skolöverstyrelsen att lägga ut försöksplatser endast på sådana områden där parterna är överens. Då måste jag fråga: För vilka områden finns det klara avtal? Tror verkligen Lennart Bodström, med sin gedigna fackliga erfarenhet, att det finns något förbund som skulle avstå från att avvakta utgången av konflikten mellan Verkstadsföreningen och Metall innan man gör något? Om man mot förmodan skulle finna något område som binder upp sig, är ändå försöksverksamheten omöjliggjord. Syftet var ju att vinna erfarenheter från alla yrkessektorer. Såvitt jag kan bedöma finns det en lång rad punkter där alla partier är överens — socialdemokraterna också. För det första kan inte Sverige klara sin konkurrenskraft utan kvalificerade yrkesarbetare. För det andra behöver vi en väsentligt förbättrad och förlängd yrkesutbildning. För det tredje skall elevstatus och inte anställning råda och eleverna skall ha studiebidrag, dvs. riksdagsbeslutet skall gälla. Jag vill gärna ha klart besked om huruvida statsrådet instämmer i att vi är eniga om detta. Riksdagen beslutade t.o.m. om ett särskilt tillkännagivande om att det ankom på regeringen att vidta de åtgärder som krävdes för att elevstatusen skulle säkras vid arbetsplatsförlagd utbildning. Efter sju månader har regeringen fortfarande inte gjort någonting alls. Då måste jag fråga: Tänker regeringen acceptera att parternas agerande saboterar samhällets reformering av utbildningen? Om inte, vilka åtgärder skall vidtas och när tänker utbildningsministern vidta dem?

Herr talman! Jag har inte blandat mig i denna debatt i första hand för att få tillfälle att rikta kritik, även om det kan vara befogat i vissa sammanhang. Även om vi hade litet olika uppfattningar om takten, genomförandet osv. när reformen beslutades, var vi alldeles överens om en sak, nämligen att detta är en nödvändig reform. Det är en alldeles nödvändig reform med tanke på vårt näringsliv, eleverna och deras möjligheter i framtiden till högskoleutbildning osv. Det är viktigt att vi slår fast att vi är överens om detta. Jag vill göra en liten anmärkning i kanten. I detta svar, och i det tidigare svaret till Isa Halvarsson, talar utbildningsministern om praktik på arbetsplatserna. Jag tror att vi skall vara överens om att beslutet handlar om att eleverna får en del av sin utbildning förlagd till en arbetsplats. Detta är inte praktik i ordets vedertagna betydelse, och det är viktigt när man talar om elevernas arbetsrättsliga ställning på arbetsplatserna. Jag sade tidigare att vi var mycket överens om det mesta som stod i propositionen, bl.a. att det handlar om vissa utbildningsmoment som har förlagts till en arbetsplats. Dessa moment skall ”utföras under direkt ledning av för ändamålet särskilt utbildad handledare, vilken är anställd på arbetsplatsen men under dessa moment medverkar i utbildningen.

De skall få sin utbildning på arbetsplatsen. Därmed borde frågan om lön under utbildningstiden vara alldeles självklart avgjord. Det är den tydligen ändå inte. Så småningom fattades riksdagsbeslutet, och vi var eniga om beslutet. Men för att vara riktigt, riktigt säkra på att detta med elevstatus verkligen skall gälla, konstaterade riksdagen, precis som Ylva Annerstedt tidigare har sagt, att ”det bör ankomma på regeringen att vidta de åtgärder som krävs för att elevstatus skall säkras vid arbetsplatsförlagd utbildning.” Vi står där fortfarande, Lennart Bodström. Regeringen har fått detta uppdrag av riksdagen, och regeringen skall se till att det genomförs. Det handlar om att säkerställa elevstatusen, dvs. den arbetsrättsliga ställningen på arbetsplatsen. Man får titta litet grand på vad som gäller vid dessa frågor. För min del har jag gått tillbaka till arbetsrättslagstiftningen från 1982 som handlar om anställningsskydd och de kommentarer som bl.a. Lars Lunning har gjort.

Lennart Bodström, jag tycker att även detta är lika självklart. Det har konstaterats att det är så, och då får naturligtvis regeringen lov att se till att både fullfölja riksdagens beslut och använda sig av de medel som finns härför. Då tycker jag att det är fruktansvärt passivt när statsrådet säger: Ja, vi får väl lägga dessa utbildningsplatser någon annanstans. Vi behöver välutbildat folk inte minst för verkstadsindustrin. Utbildningsministern konstaterar själv i budgetpropositionen i samband med diskussionen om fler platser till ÖGY-reformen, att det är glädjande att antalet sökande till verkstadsteknisk utbildning just av det skälet att man förlängt utbildningen till att vara treårig för första gången är större än antalet platser. I det läget säger utbildningsministern: Ja, då får vi avstå från att utbilda dem. Så kan man inte, Lennart Bodström, hantera den här frågan. Jag förutsätter precis som Ylva Annerstedt att vi fortfarande är överens om det som stod i propositionen, att vi är överens om riksdagsbeslutet, att vi kan vara överens om den skrivelse som parterna tillställde regeringen, om jag minns rätt statsministern, där såväl LO och TCO som SAF konstaterade att elevstatus skulle gälla. Om vi är överens om allt detta, om vi är överens om att det är mycket viktigt att denna reform genomförs, då kvarstår frågan, Lennart Bodström: Vad tänker regeringen göra för att fullfölja riksdagsbeslutet?

Herr talman! Ylva Annerstedt säger här att regeringen skall säkerställa att elevstatus skall gälla, och hon har av Larz Johansson fått instämmande i detta. Att elevstatus gäller är säkerställt, om det har stått i propositionen, om det har stått i riksdagsbeslutet, om det är angivet i den kungörelse som sedan är utfärdad och om det därutöver mellan de parter som träffar avtal på arbetsmarknaden är sagt att elevstatus skall gälla. I detta blandas emellertid in en annan fråga: Är det tänkbart att någon form av ersättning utgår när elevstatus gäller, som riksdagen och parterna är överens om? I den delen råder oöverensstämmelse mellan arbetsmarknadens parter. Den saken måste dessa parter göra upp om själva, t.ex. genom ett utbildningsavtal, som finns på en del områden. Jag förstår att den önskan som kanske Ylva Annerstedt och Lars Johansson här har är att riksdagen på något skulle sätt stifta en lag om att om elevstatus gäller får ingen ekonomisk ersättning utgå. Men det vore en inblandning i förhållandena på arbetsmarknaden som jag anser att riksdagen inte skall ge sig in på. Riksdagen har över huvud taget inte stiftat lag om förhållandet i ekonomiskt avseende mellan arbetsmarknadens parter. Såvitt jag vet har man endast en gång, 1971, förlängt ett gällande avtal på SACO/SR:s och statens arbetsgivarverks område. Men man har aldrig sagt vilken ersättning som skall utgå, och det är detta som tvisten gäller. Därför är det alldeles felaktigt att påstå att regeringen skulle lägga fram ett förslag för riksdagen av innebörd att om elevstatus gäller får ingen ersättning utgå. Allmänna motionstiden löper ju nu, och om Ylva Annerstedt och Larz Johansson tycker att en lag bör stiftas, vars innebörd är att då elevstatus råder får ingen ekonomisk ersättning utgå, står ju nu ett par veckor till förfogande för att formulera det lagförslaget. Så får man se vilket intresse riksdagen har för att stifta en sådan lag. Det är inte regeringens avsikt att träda in mellan parterna. Jag delar den besvikelse som har uttryckts av båda talarna över att denna tvist har uppstått. Ingen klagar så mycket över sin brist på arbetskraft som verkstadsindustrin gör. I olika broschyrer omtalas verkstadsindustrin som industrins industri och själva kärnan i vårt näringsliv. Den brist på utbildad arbetskraft som verkstadsindustrin har är ofantligt mycket större än den brist på utbildad arbetskraft som vårdområdet har. Ändå är det på verkstadsindustrins område som tvisten uppstår. Staten betalar ersättning till företagen för att de tar emot elever. 600 kr. i veckan får de för att ta emot eleverna. Det är vårt mellanhavande. Men om det sedan i övrigt utförs ett arbete, och om det inom ramen för utbildningsavtal skall utgå någon ersättning, kan inte eller bör åtminstone inte enligt min mening staten besluta om. Det är inte någon passivitet från regeringens sida. Jag har försökt tala med parterna — med Verkstadsföreningen, med Metall, i skriftväxling med LO och med Arbetsgivareföreningen. Det är ändå genom parternas fria överenskommelser som förhållandena på svensk arbetsmarknad regleras, inte genom diktat från riksdagen, när det gäller ekonomisk ersättning. Därför får man väl följa den principen att inte sända elever till branscher där intresset för denna finare yrkesutbildning är så måttligt att en konflikt mellan parterna får ta över. Än så länge är det bara 10 000 elever som kommer att vara med i försöksverksamheten, och det finns många branscher där behovet av arbetskraft är stort. Låt mig slutligen säga följande. I Arbetsgivareföreningens tidskrift refereras en undersökning som säger att en av fem ungdomar är intresserad av industrijobb. Det tycker man är bra. Jag tycker att det är dåligt, när det är fråga om vår huvudnäring. Från Göteborg refereras undersökningar som tyder på att av dem som anställts inom industrin hade 75 96 slutat inom sex månader och var tredje t.o.m. slutat redan inom tre månader. Det är i en bransch som ser ut på det sättet som man är så karsk att man säger att principerna är viktigare än hänsynen till att denna utbildning kommer till stånd.

Herr talman! Lennart Bodström glömmer ett viktigt inslag när han talar om elevstatus kontra ersättning etc., och det är att riksdagen faktiskt klart har sagt ifrån att alla elever i olika delar av gymnasieskolan skall behandlas lika. Vad är det egentligen Lennart Bodström nu står och talar för här? Är det för att vi skall fortsätta den provkarta på konstiga ersättningar som i dag råder? Somliga får stipendier, andra får betalda körkort, ytterligare några får skolresepengar etc. Så där skall vi inte ha det, när vi tar ansvar från samhällets sida för att en förbättrad och förlängd yrkesutbildning skall komma till stånd. Vi har sagt ifrån att det icke är fråga om arbetsuppgifter utan om arbetsplatsförlagd utbildning. Lennart Bodström vet lika väl som jag att det inte finns några överenskommelser på ett enda område, inte ens mellan Kommunalarbetareförbundet och Landstingsförbundet med hela vårdsektorn. Signaler finns ju om att detta är en fråga i avtalsrörelsen, som kan dra ut på tiden, kanske ända till efter sommaren. Det finns tre områden där vi har erfarenheter av utbildning på arbetsplatser: vårdsektorn, handeln och jordoch skogsbruket. Det är därför som de andra områdena är mest intressanta. Det lönar sig inte att skapa ytterligare 3 500 nya platser, det är så många det är fråga om och inte 4 000 platser, på dessa områden, även om man skulle acceptera att ingen ersättning skulle utgå. Det är från dessa områden som vi har erfarenheter, det är från de andra områdena som vi vill skaffa oss erfarenheter. Men om nu ingenting händer, tänker då utbildningsministern låta detta försök gå i stöpet? Vi har ännu inte fått ett exakt besked om vad som kommer att hända. Blir det lagstiftning, kommer det en förordning eller vad kommer att hända? Vad är det för ett besked som vi i dag skall ge till alla gymnasieskolor och alla de elever i grundskolan som skall ha gjort sitt linjeval inom två veckor, dvs. före den 1 februari. Tänker utbildningsministern i dag lämna dem i sticket? I Svensk Handelstidning Justitia nr 45 från den 11 november 1988 uttalar sig Kenth Karlsson på LO:s utbildningspolitiska enhet på ett sätt som får en att tro att inte ens LO har fattat vad den här reformen går ut på. Han säger att riksdagsbeslutet handlar om att eleverna inte skall vara anställda, men att detta inte hindrar att man ger dem ersättning för utfört arbete. De skall inte utföra något arbete. Om det är så att det föreligger bristande information från departementets sida om vad den nya utbildningen skall innebära, är det hög tid att Lennart Bodström sätter sig i förbindelse med sina kontakter inom LO, så att åtminstone de får klart för sig vad det rör sig om. Vilka åtgärder tänker utbildningsministern vidta?

Herr talman! Utbildningsministern blev litet upprörd i sitt inlägg, och han blev så pass upprörd att han blev litet obetänksam mot slutet. Lennart Bodström refererade till situationen inom branschen, svårigheter att rekrytera arbetskraft osv. och han avslutade med att säga att detta är en bransch som är så karsk att principerna är viktigare än elevernas utbildning. Men, Lennart Bodström, det är ju riksdagens och regeringens principer som man skall värna och som man också värnar om från branschens sida. Det handlar om den arbetsrättsliga ställningen för eleverna ute på arbetsmarknaden. Det är inte frågan om huruvida ersättning utgår eller ej som konstituerar den ställningen utan huruvida de är att betrakta som anställda eller inte. Det är frågan om det föreligger ett anställningsförhållande eller ej. Här har vi klart och tydligt sagt ifrån: eleverna skall inte vara anställda och de skall inte, som Ylva Annerstedt sade, utföra något arbete och följaktligen inte heller ha lön. Jag tycker att Lennart Bodström bör läsa på det Lars Lunning har skrivit angående arbetsrättslagstiftningen och konstatera vad det är som egentligen gäller. Vi har haft en lång rad av rättsfall sedan mitten av 1970-talet, då vi började placera elever inom olika former av arbetsplatsförlagd utbildning och när frågan om anpassad studiegång m.m. blev aktuell, där just frågan om elevernas arbetsrättsliga ställning, frågan om elev skall betraktas som anställd eller inte, har prövats i ett antal AD-domar. Det är mot den bakgrunden som Lunning slår fast att det krävs att man säkerställer detta i en lagstiftning för att statsmakternas intentioner skall kunna genomföras. Det handlar inte om att regering och riksdag skall gå in och lagstifta om kronor och ören åt det ena eller andra hållet, utan det är denna fråga som det gäller. Lennart Bodström säger sedan, att om ni nu är så pigga på detta med lagstiftning, har ni några veckor på er att formulera ett lagförslag. Ja, så särskilt svårt skulle det inte vara. Vi kan ju ta som första utgångspunkt det lagförslag som utarbetades i utbildningsdepartementet i samband med att propositionen skrevs. Underlaget finns ju redan.

Herr talman! Det citat av Lars Lunning som Larz Johansson här har använt var något kortfattat. Jag skall läsa en mening som har följande lydelse: ”—-—-—-i avsaknad av undantag i kollektivavtalen för dessa elevgrupper eller liknande — krävs tvingande lagregler — — ”. Vad är det som hindrar att parterna i kollektivavtal träffar överenskommelse, och är lagregler då nödvändiga enligt Lunning? Inte enligt det här citatet. Det är lika bra att använda ett klart språk. Är det så att folkpartiet och centern i det här fallet ställer sig på den ena sidan och inte vill att utbildningsavtal som reglerar den eventuella ersättningen eller frånvaron av ersättning och andra omständigheter skall kunna träffas, utan vill att det i stället skall bestämmas genom lag, är detta en avvikelse från praxis på arbetsmarknaden. Detta rättsfall som har kommenterats av Lunning och som här återgivits felaktigt i diskussionen i riksdagen hänför sig dessutom till en tidpunkt då man inte kunde förvänta sig att kanske uppemot 50 000 elever per år skulle delta i arbetsplatsförlagd utbildning. Det krävs kanske utbildningsavtal mellan parterna. Det är kanske en ny situation i dag än då man för tio år sedan på spröda grunder satt och studerade några enstaka fall här och där.
Herr talman! Vad vi i dag kan konstatera är att parterna har misslyckats och att våra försök att reformera utbildningen håller på att haverera. Vi i folkpartiet ställer oss för vår del på riksdagsbeslutets sida. Det ankommer på regeringen att vidta de åtgärder som anses nödvändiga för att det här skall fungera. Jag vill återkomma till Lunning som säger att om det varken finns lag, förordning eller avtal så kommer arbetsdomstolens tidigare avgöranden att gälla, och de är entydiga. Den elev som får ersättning för arbetsliknande uppgifter betraktas som anställd. Också utbildningsministern vet vad det innebär. Det handlar om 30-40 kr. i timmen plus sociala avgifter. Vi har i riksdagen sagt ifrån att det skall vara lika behandling av alla våra gymnasieelever och att det faktiskt är utbildning som de skall ha på arbetsplatserna. I detta sammanhang måste tydligen departementet återigen göra en insats. Så sent som i dag på morgonen var det i nyhetsprogrammet i radio ett långt inslag om den nya gymnasieutbildningen och problemen med den, och hela tiden talade både reporter och elever om att det är praktik som man får. Det är ju inte praktik. Jag tycker att Lennart Bodström i det här fallet skall börja med LO, eftersom det uppenbarligen är viktigast. Jag frågade statsrådet vilka åtgärder man planerade — lagstiftning, förordning eller annat — men jag fick inget svar. Jag skulle kunna ge en fingervisning om hur Metall ser på den här frågan. I samma nummer av Svensk Handelstidning Justitia som jag tidigare refererat säger Göte Larsson på Metall så här: ”Vi har inte diskuterat hur vi skall göra om det kommer en förordning men förmodligen måste vi följa den”. Vi för vår del tycker att det är angeläget att regeringen gör något, så att riksdagsbeslutet följs och så att vi i Sverige får en utbildning som ligger i paritet med den som finns i våra konkurrentländer. Alternativet är att efter den 1 februari återgå till de tvååriga yrkesutbildningarna, och det vill ingen av OSS.
Herr talman! Diskussionen har nu tydligen i alla fall lett till enighet om att både lag och avtal kan förekomma. Riksdagsbeslutet anger att det skall vara elevstatus, att eleverna därmed står under skolans tillsyn och får handledning och att det är fråga om utbildningsmoment. Ingenting hindrar att det vid sidan av detta också finns ett utbildningsavtal. Huruvida det i det utbildningsavtalet skall finnas bestämmelser om eventuell ersättning ankommer på de avtalslutande parterna att avgöra.

Herr talman! Göran Ericsson har frågat mig dels om jag avser att göra en översyn av socialtjänstlagen och lagen om vård av unga syftande till att tillskapa ytterligare och mer verkningsfulla åtgärder i arbetet att rehabilitera från sociala skador, dels om jag avser att genom lagstiftning förhindra personal att överge svårt socialt skadade ungdomar under åberopande av arbetsrättslagstiftningen och skyddsombuds möjlighet att stänga arbetsplats. Enligt socialtjänstlagen svarar varje kommun för socialtjänsten inom sitt område. Kommunen har det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver. I socialtjänstlagen anges de ramar inom vilka kommunen skall verka. Socialnämnden skall bl.a. i nära samarbete med hemmen sörja för att barn och ungdom som riskerar att utvecklas ogynnsamt får det skydd och stöd som de behöver och, om hänsynen till den unges bästa motiverar det, vård och fostran utanför det egna hemmet. Insatser för barn och unga enligt socialtjänstlagen skall ske efter frivilliga överenskommelser med föräldrarna och om barnet fyllt 15 år också med den unge själv. Om det inte går att få till stånd frivilliga åtgärder och det finns behov av tvångsvisa åtgärder, skall detta ske enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, dvs. LVU. Socialberedningen överlämnade år 1986 betänkandet Barns behov och Föräldrars rätt, där man behandlade socialtjänstens arbete med utsatta familjer. I betänkandet redovisade ledamöter, sakkunniga och experter skilda uppfattningar på en rad väsentliga punkter. Regeringen beslutade då att ge dåvarande JO Tor Sverne i uppdrag att göra en förnyad översyn av LVU. Dennes betänkande överlämnades år 1987 till socialdepartementet. Därefter har betänkandet remissbehandlats. Jag avser att under våren föreslå regeringen att efter remiss till lagrådet förelägga riksdagen en proposition i frågan . Det är nu för tidigt att gå in på innehållet i propositionen, men jag vill understryka att Svernes förslag bl.a. innebär att ett större ansvar än tidigare för tonåringarna läggs på socialtjänsten. I olika sammanhang har kritik framförts mot det nuvarande statsbidragssystemet för missbrukarvården och ungdomsvården. JO har i en rapport om de s.k. § 12-hemmen hävdat att statsbidragen tar för liten hänsyn till vården av de mest utsatta ungdomarna. Det nuvarande bidragssystemet gäller enligt överenskommelse mellan staten och kommunförbunden t.o.m. år 1989. Riksrevisionsverket har på regeringens uppdrag nyligen presenterat en rapport om statsbidragen till missbrukarvård. Vidare har socialstyrelsen redovisat en studie av de förändringar som sker inom missbrukaroch ungdomsvården. Jag avser att under våren 1989 föreslå regeringen att förelägga riksdagen en proposition med förslag till ett nytt bidragssystem. Inför de ställningstaganden som skall ske under våren har jag kallat representanter för landsting, kommuner, polis, åklagare m.fl. till en hearing om ungdomsvården. Denna hearing kommer att hållas den 30 januari 1989. Regeringen har vidare givit socialstyrelsen i uppdrag att utvärdera socialtjänstlagstiftningens praktiska tillämpning beträffande barn och ungdom, främst utsatta grupper. Detta uppdrag skall redovisas senast den 1 januari 1990. I årets budgetproposition har 10 milj.kr. föreslagits för utvecklingsoch försöksverksamheten inom institutionsvården eller alternativ till sådan. Dessa medel bör koncentreras till insatser för de mest utsatta missbrukaroch ungdomsgrupperna. Vården vid de s.k. § 12-hemmen bör särskilt uppmärksammas. Mitt svar på Göran Ericssons första fråga är att någon ytterligare översyn av lagstiftningen utöver vad jag här redovisat inte är aktuell. Beträffande den andra frågan, om arbetsrättslagstiftningen, vill jag hänvisa till att JO för närvarande prövar ett likartat ärende rörande LVM-vård i Stockholms kommun. JO:s avgörande väntas inom kort.

Prot. 1988/89:49 Herr talman! Jag vill inledningsvis tacka statsrådet för svaret på min 11 januari 1989 interpellation. Jag har i interpellationen tagit upp och diskuterat den synnerligen problematiska situation som samhället ställts inför när det gäller ungdom som med eller utan missbrukspålagring är kriminell, utåtagerande och rotlös. Jag har i interpellationen uttryckt min och mångas oro för både dessa ungdomars framtid och de problem som deras omgivning ställs inför. Herr talman! Det var en angelägen interpellation. Den var inte sprungen ur något partinit på min kammare, utan den var ett resultat av rader av telefonsamtal, kontakter med oroliga människor, anhöriga och tredje man, men också många moderata förtroendemän ute i sociala nämnder som frågat sig: Vad kan samhället göra? Står vi maktlösa inför den situation som nu råder? Herr talman! Jag har fått ett svar som till stora delar är en undervisning om socialtjänstlagen. Härutöver har vi fått veta att en översyn skall ske av socialtjänstlagens praktiska tillämpning — den blir klar någon gång under 1990 —, att en överläggning skall äga rum mellan åklagare, polis, kommuner och landsting och att JO prövar ett arbetsrättsärende. Vi har också att emotse en proposition under våren. Svaret är, herr talman, egentligen ett dåligt sätt att beskriva socialdemokratins fullständigt handfallna politik på det här området. Det är i sak inget nytt. Vi moderater har år efter år under den allmänna motionstiden vid denna riksdag pekat på problemet och försökt att ur olika infallsvinklar angripa det. Regeringens svar har ständigt varit att med kommunisternas hjälp avslå alla former av konstruktiva förslag. Herr talman! I Sverige har det bedrivits en familjepolitik med socialistisk inriktning. Samhället, det allmänna, skulle allt ombesörja. Mamma och pappa ersattes med unga, söta förskollärare, något äldre än barnen. Mamma och pappa skulle i jämlikhetens namn vara ute i produktionen. Vi fick ett problem. Socialtjänsten försökte förstå alla de vilsna barnen som inte hade haft någon mamma och pappa. Föräldrarna satte inga gränser. Visstår nu inför en generation som i mycket stor utsträckning inte vet vad som är rätt och fel. Barn är barn, men de måste under sin utveckling från barn till ungdomar och från ungdomar till vuxna få lära sig grundläggande regler för umgänget mellan människor. När vi påpekat detta i denna kammare har vi avhånats. Vi har i bland t.o.m. sagts vara för en polisstat. Nu gäller det, herr talman, att få ordning på detta fögderi. Resultatet av den nuvarande familjepolitiken är faktiskt ett rätt stort antal vilsna, kriminella, missbrukande och rotlösa ungdomar, som driver omkring inte minst i storstadsområdena. När socialnämnderna äntligen ingriper får man veta att skyddsombuden inskrider och att barnen släpps ut från § 12-hemmen därför att de utgör en fara för personalen. Vad skall det då bli av dessa barn? Herr talman! Som humanist måste jag säga att det är en fruktansvärd situation. Den är inte bara upprörande — den är kaotisk. Vi får av socialministern veta att det skall komma till stånd en överläggning mellan polis, åklagare, kommuner och landsting samt att vi under 1990 kan förvänta oss en utvärdering av den praktiska tillämpningen av socialtjänstla 47 Herr talman! Jag tror inte att jag överdriver om jag säger att jag är något upprörd. Regeringen kan ju lika litet som oppositionen i denna kammare ha undgått att iaktta detta tilltagande problem. Jag trodde faktiskt att socialministern skulle vara litet kraftfullare när hon uttalade sig här i talarstolen, att hon så att säga skulle ha litet mera på fötterna i det korta perspektivet — alltså nu och några år framöver. Jag upplever landets socialminister som en person, som väl känner till de sociala problemen och i grunden är realist. Därför är jag litet oförstående när det gäller det svar som jag har fått i dag. Allra sist: Socialministern har ju möjlighet till ytterligare inlägg här. Det skulle således vara av stort intresse att få veta vad socialministern tänker göra både nu och några månader framöver, ja, under de närmaste tolv månaderna, när det gäller detta problem. Vi skall väl ändå vara överens om ståndpunkten att det är ovärdigt ett välfärdssamhälle att låta barn fara illa på det sätt som de nu gör. Dessutom gäller det tämligen många barn.

Herr talman! Det var ett mycket hårt angrepp från Göran Ericsson mot den socialdemokratiska familjepolitiken. Jag för min del anser att den socialdemokratiska familjepolitiken är mycket bra och att den inte har någonting med detta att göra. Förskolan t.ex. är mycket bra för barnen. Men när det gäller insatser avsedda för de unga lagöverträdarna måste den grundläggande inriktningen vara att vård och behandling skall ges inom socialtjänsten och att frihetsberövande påföljder i största möjliga utsträckning bör undvikas. Efter det att socialtjänstlagen infördes har kommunerna gjort stora insatser för att komma till rätta med ungdomsproblemen, genom olika frivilliga åtgärder och i ett utvecklat samarbete mellan olika myndigheter som arbetar med ungdomar. Dessutom har ju vi i riksdagen skärpt LVU-lagen för att kommunerna skall ha möjlighet att ingripa med tvångsåtgärder på ett tidigare stadium när det anses erforderligt. Beslut om en översyn av sekretesslagen har ju också fattats för att vi skall kunna komma till rätta med de problem som kan finnas i fråga om olika myndighetskontakter. Tyvärr har dessa insatser inte varit tillräckliga för vissa ungdomar. Den utveckling som nu sker när det gäller vissa unga lagöverträdare — att dessa inte tas emot på § 12-hem — är mycket oroväckande. Det är inte bra att ungdomar i 15—-16-årsåldern placeras i fängelse bara därför att socialnämnderna inte har tillskapat erforderliga behandlingsmöjligheter. Bristen på behandlingsplatser borde för länge sedan ha åtgärdats av kommunerna. Dessa ungdomar är inte många. Men de behöver ändå intensiva behandlingsinsatser av kvalificerad personal, eftersom de uppvisar en komplicerad problembild. Det handlar om avancerad brottslighet, missbruk, relationsstörningar och andra psykiska problem. Riskerna med ett fängelsestraff är inte bara förknippade med att ungdomarna inte får den vård som de behöver. Déssa ungdomar har ofta problem med sin identitetsutveckling och kan genom fängelsevistelsen fixeras vid en negativ identitetsutveckling. Därtill kommer alla intryck som de ungdomar för med sig som varit i kontakt med äldre brottslingar. Det får inte vara så, socialministern, att en 15-16-åring till följd av sitt uppträdande förvägras omhändertagande och vård inom socialtjänsten. Denna måste i stället tillföras de resurser som behövs i fråga om kvalificerad personal, lämpliga lokaler och andra åtgärder. Det är således glädjande att socialministern i årets budget anslagit 10 milj.kr. i utvecklingsmedel för insatser speciellt beträffande § 12-hemmen. Vidare hoppas jag att regeringen uppmärksammar den kvalificerade vården i dels de s.k. § 12-hemmen, dels de s.k. § 18-hemmen inom ramen för LVM vid utformningen av de nya statsbidragsbestämmelserna. En sak som då bör uppmärksammas är att det för dessa hem bör finnas ett större upptagningsområde än som i dag är fallet. Det är också glädjande att en proposition om förändringar i LVU nu är aviserad, vilken skall avlämnas i juni. Men det vore nog bra, socialministern, om det fanns en möjlighet för regeringen att lägga fram lagförslaget tidigare under våren, så att beslut kan fattas före sommaruppehållet.
Herr talman! Göran Ericsson inledde sitt inlägg med att uttrycka sin och andras oro över vissa företeelser när det gäller ungdomars situation. Jag delar den oron. Göran Ericsson gör sedan ett enormt utfall mot den socialdemokratiska familjepolitiken. Den bild som han ger av orsakerna till situationen för ett antal ungdomar och över huvud taget av den socialdemokratiska familjepolitiken har jag svårt att känna igen. Den får moderaterna stå för. Det är deras version. Den socialdemokratiska familjepolitiken innebär att vi ger ett ekonomiskt stöd till barnfamiljerna som är angeläget. Dessutom har vi som målsättning att bygga ut barnomsorgen till full behovstäckning fram till 1991. Vi har också lagt fram förslag till en föräldraförsäkring, som ger förvärvsarbetande föräldrar större möjligheter än tidigare att ägna mer tid åt sina barn. Jag tycker, precis som Anita Persson här sade, att den socialdemokratiska familjepolitiken är klart överlägsen de andra partiernas förslag på detta område. Göran Ericsson säger att moderaterna i åtskilliga sammanhang har pekat på problemen. Ja, det kan vi alla göra. Men det gäller ju att också ha förslag till åtgärder. Vi har en lagstiftning på detta område. Vi har möjligheter att via statsbidrag stimulera till olika insatser, och det gör vi också. I interpellationssvaret har jag redovisat att vi har anslagit 10 milj.kr. för utvecklingsoch försöksverksamhet att användas för de mest utsatta missbrukaroch ungdomsgrupperna. Många ungdomar omhändertas för frivillig vård med stöd av LVU och placeras i familjehem. Familjehemmen gör otroligt fina insatser. I årets budgetproposition föreslås dessutom en särskild anslagspost för organisationer som arbetar med utsatta barn och ungdomar. Barn skall inte behöva fara illa, Göran Ericsson! Det är viktigt att vi på olika sätt stöttar föräldrarna, så att de kan ta hand om sina barn och ungdomar och att samhället, om detta inte är möjligt, gör olika insatser. Jag har redovisat i mitt interpellationssvar att ansvaret ligger på kommunerna och kommunernas socialtjänst. Jag trodde att vi var överens om att det i så liten utsträckning som möjligt skulle vara en central styrning av kommunernas verksamhet. Men Göran Ericsson menar tydligen motsatsen. Det kan inte ha undgått Göran Ericsson att Stockholms kommun, där de här problemen har varit särskilt aktuella, snabbt har vidtagit åtgärder och beställt ett åtgärdsprogram som skall vara färdigt inom mycket kort tid. I dessa frågor har jag personligen haft överläggningar med de ansvariga socialborgarråden i Stockholm. Det är alltså kommunerna som snabbt skall vidta åtgärder. Det är min uppfattning att de mest berörda kommunerna också gör det. I övrigt tycker jag att de statliga insatserna är till stöd och hjälp för de familjer, barn och ungdomar som befinner sig i nämnda situation. Jag vill återigen säga: Vi måste på olika sätt vidta åtgärder för att barn inte skall behöva fara illa på det sätt som här har beskrivits.
Herr talman! Min kritik mot den socialdemokratiska familjepolitiken är lättförståelig för de flesta här i kammaren, åtminstone för dem som inte ställer sig bakom den. Strategin när det gäller barn sönderfaller i två delar. Om man för en felaktig familjepolitik får man betala det i andra änden. Om man för en familjepolitik som gynnar familjen, där familjen blir centrum och inte daghemmet i första hand, kanske man slipper betala i förödda liv i slutänden. Jag träffade för inte så länge sedan en förskollärare som var facklig företrädare. Hon sade att barnen på daghemmen i mycket stor utsträckning försöker knyta mamma-pappar-relationer till daghemspersonalen. De uppvisar sorg. De har alltså inte en riktig mamma-pappa-relation till sina biologiska föräldrar. Det är helt uppenbart att denna typ av barn så småningom hamnar hos socialnämnderna. Jag har suttit i socialnämnden i Stockholm och omhändertagit barn i rader, där varenda PBU-utlåtande har pekat på ett inåtvänt, skrämt och tidigt stört barn. Det är förvisso en familjepolitik som sakta men säkert har vittrat sönder. Nu ser vi resultaten, och nu skall vi försöka sopa upp resterna, vilket icke är lätt. Fängelsedirektören Gränewald på Österåkersanstalten, som är en av de fängelsedirektörer som har varit aktiv i den socialpolitiska debatten, säger nu att det är dags att ta in dessa barn på fängelser. Så långt har det alltså gått. Denna kvinna har ändå ett mycket starkt socialt engagemang. Ansvaret skall självfallet ligga på kommunerna, men när det visar sig att kommunerna inte klarar detta, måste vi i denna kammare sätta oss ned och fundera om det skall vara någon annan form av huvudmannaskap. Barn kan inte få springa ute och förstöras, slitas ned och knarka ner sig, samtidigt som vi hela tiden säger att kommunerna får ta sitt ansvar. Vi måste konstatera att kommunerna inte klarar det ansvaret, och då kanske vi får gå in från statens sida. Vi har från moderat håll pekat på problemen. I det ligger också att vi har föreslagit rader av åtgärder för att komma till rätta med de problem som diskuteras här i dag.
Herr talman! Det är mycket bra att också socialministern tar helt avstånd från tanken att staten skall ta över huvudmannaskapet för dessa vårdinsatser. Det skulle bryta den helhetssyn som riksdagen har lagstiftat om. Det skulle bryta den vårdkedja där kommunerna har en mycket stor betydelse. Detta har också alla partier tagit avstånd från i socialberedningen, och jag är glad att höra att socialministern också gör det. När det gäller familjepolitiken och barns utveckling är det underligt att Göran Ericsson inte säger någonting om allt videovåld och alla restriktioner mot det som vi kämpar mot i det socialdemokratiska partiet och som är till mycket stor skada för just denna typ av ungdomar.
Herr talman! Det var länge sedan jag hörde ett så mörkblått inlägg om familjepolitiken som jag nu lyssnade till, Göran Ericsson. Det har förekommit inslag i debatten som har kunnat tolkas så att daghem skapar ungdomsbrottslingar. Det är så Göran Ericssons inlägg skall tolkas. Daghem är inte en förvaringsplats. Daghem har en pedagogisk betydelse för barns utveckling. Det trodde jag att vi var överens om i det svenska samhället, men det är vi tydligen inte. Mamma-pappar-relationen knyts till förskolläraren, säger Göran Ericsson. Förskolläraren och personalen på daghemmen gör en enormt fin insats som ett komplement till föräldrarna. Det är föräldrarna som har ansvaret för sina barns uppfostran. Detta med tidigt störda barn kan ha olika orsaker. Många av dessa barn kanske inte har fått någon plats på daghem — bristen på barnomsorgsplatser har varit stor. Jag trodde att vi i den svenska riksdagen var överens om målsättningen och om vikten av att föräldrar får möjlighet att förvärvsarbeta och samtidigt känna trygghet när barnen är på daghem eller familjedaghem. Detta har en stor betydelse för barns utveckling. Herr talman! Jag umgicks det senaste veckoslutet med mina två barnbarn, som båda är och har varit på daghem. Jag tycker att detta har varit positivt för deras utveckling, och jag tror att det är så för flertalet barn. Jag hoppas alltså att den svenska riksdagen fortsätter att slå vakt om utbyggnaden av barnomsorgen, så att alla barn som har behov av det och vars föräldrar önskar det skall kunna få plats i daghem.
Herr talman! Mycket har man hört, men detta var ändå något av det grövre. Jag vill säga till Anita Persson, att om kommunerna inte kan ta ansvar skall staten inte gå in direkt, utan vi får sätta oss ned i denna kammare och fundera på det. Jag har inte tagit upp videovåldet, och det beror naturligtvis på att min taletid är något begränsad — jag kan inte ta upp och behandla allt. Jag har inte sagt att daghem skapar ungdomsbrottslingar — det skulle vara mig fjärran att säga det. Men när föräldrarna inte har valfrihet i barnomsorgen, inte kan välja att stanna hemma eller kanske välja en annan form av tillsyn utan det bara är daghem som gäller från tidig ålder, är jag inte riktigt säker på att det är det allra bästa. Det är den moderata ståndpunkten, och den kommer vi att stå för hur länge som helst, därför att det är så. Jag har inte heller sagt att personalen inte gör en fin insats. Jag talade om att den fackliga företrädaren hade sagt att personalen lagt märke till att barn i allt högre utsträckning sökte knyta en mamma-pappar-relation. Från moderat håll kan jag då bara säga att personalen på daghemmen säkert gör ett jättebra jobb. Det handlar inte alls om det. Ute i socialnämnderna ser vi de tidiga störningarna när barnen skall omhändertas. Detta land har kanske den digraste statistiken när det gäller antalet omhändertagna barn som något land i Europa kan uppvisa. Sverige har också schavotterat vid några tillfällen i Europadomstolen i denna fråga, så vi har bra på fötterna i den delen. Det är sannerligen inte misslyckade föräldrar som har råkat ut för att få barnen omhändertagna, utan det har skett av många andra orsaker. Bl.a. har de fått lämna barnen i mycket tidig ålder i stället för att kunna sköta och vårda dem själva. Jag anser således att den socialdemokratiska familjepolitiken till sin struktur, genom sin rigiditet och avsaknad av valfrihet för föräldrarna, har medfört ett ökat antal störda barn, som i några fall har blivit föremål för omhändertagande. Vi står nu i detta fögderi med ett rätt stort antal vinddrivna barn, och nu skall vi försöka rädda dem. Jag har ännu inte fått någon anvisning om vad socialministern i det korta perspektivet, som jag efterlyste i talarstolen, nu, i nästa månad, ett halvår och tolv månader framöver avser att göra. Det som socialministern kommer med i dag är ju någonting på mycket längre sikt.

Herr talman! Pär Granstedt har frågat miljöoch energiministern om hur regeringen ser på möjligheterna att inom rimlig tid nå internationella överenskommelser om skärpta avgaskrav för flygtrafiken, särskilt beträffande kväveoxider, och om regeringen är beredd att införa skärpta avgaskrav för det svenska inrikesflyget också utan internationella överenskommelser. Frågan har överlämnats till mig. Luftfarten styrs i stor utsträckning av internationella regler och avtal. När det gäller luftfartens avgasutsläpp finns det detaljerade internationella bestämmelser som fastställts av den internationella luftfartsorganisationen ICAO. Sverige har förbundit sig att följa dessa bestämmelser. Luftfartsverket bedriver för svensk räkning, inom ramen för ICAO, ett arbete inriktat på att bidra till en ökad internationell kunskap och medvetenhet när det gäller flygtrafikens miljökonsekvenser bl.a. med avseende på avgasutsläpp. Också inrikesflyget påverkas av omfattande internationella regler och hänsyn. Våra flygbolag är för närvarande helt hänvisade till utländska flygplanstillverkare vid inköp av större trafikflygplan. Dessa flygplan certifieras och godkänns i tillverkningslandet i enlighet med ICAO:s regler. Vidare används i viss utsträckning flygplan som är registrerade utomlands i inrikestrafiken. För SAS del gäller t.ex. att en del av flygplansflottan är registrerad i Norge och i Danmark. Även om det vore önskvärt att införa skärpta avgaskrav för endast det svenska inrikesflyget, utan internationella överenskommelser, konstaterar jag bl.a. mot denna bakgrund att detta i praktiken inte är möjligt. Förändringar av de internationella normerna och reglerna för flygets avgasutsläpp sker fortlöpande, och jag vill framhålla att man från svensk sida i internationella sammanhang aktivt arbetar för att kraven skärps.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

Det förvånar mig litet grand, för det råder inget tvivel om att just avgaserna från flyget är ett stort miljöproblem och ett växande miljöproblem. Det är växande i takt med att flyget växer. I den utsträckning som vi kan råda bot på bilarnas avgasproblem genom krav på avgasrening är det givet att den relativa betydelsen av flyget som orsak till försurning och andra föroreningsproblem kommer att öka. Lokalt, i anslutning till stora flygplatser, är de här bekymren naturligtvis särskilt stora. Jag tänker på Arlandaområdet utanför Stockholm, och liknande problem finns naturligtvis vid våra andra storflygplatser. Jag tog upp två frågor i min interpellation. Den första var hur regeringen ser på framtidsutsikterna för internationella överenskommelser. Då var jag naturligtvis intresserad av att höra om regeringen i sina bedömningar anser att det är några mer genombrottsbetonade förändringar på väg. På det fick jag egentligen inget svar alls, annat än att det sker fortlöpande förändringar. Men såvitt jag vet innebär inte det att det sker några drastiska förändringar. Frågan är alltså: Bedömer regeringen att det är möjligt att nå fram till internationella överenskommelser, som på ett mer genomgripande sätt kan leda till skärpta avgaskrav på flyget internationellt? Sedan har vi frågan vad vi gör i Sverige i avvaktan på genomgripande förändringar i det internationella regelsystemet. Såvitt jag förstår är kontentan av kommunikationsministerns svar att regeringen inte kan tänka sig att införa några hårdare krav i Sverige. Jag tycker att det sätt på vilket den här linjen motiveras är litet grand av den obotfärdiges förhinder. Det pekas på att internationella regler gäller även för inrikesflyget. Det är sant. Men det finns väl ingenting i reglerna, som jag känner till, som förbjuder skärpta avgaskrav på den flygflotta som opererar enbart i Sverige. Statsrådet pekar på att de svenska flygbolagen måste köpa sin flygplansflotta utomlands. Det är riktigt. Men på vad sätt skulle det vara ett hinder för att ställa särskilda krav? Det är vad som har skett på bilarnas område. Man ställer nationella krav, även om bilarna i stor utsträckning är importerade. När ett flygbolag, som t.ex. Linjeflyg, går ut på marknaden för att förnya sin flygplansflotta, är det fråga om mycket stora affärer. För de bolag som säljer flygplan är det naturligtvis intressant att få en sådan order, även om det innebär att man får göra vissa speciella modifieringar, t.ex. av motorer. Det är klart att det blir dyrare, men är inte miljön värd de pengarna? Visst kan det vara ett problem att vissa flygplan är registrerade utomlands. Men eftersom det i allt väsentligt gäller det av svenska staten delägda SAS, och registreringen är gjord i våra nordiska grannländer, borde det vara möjligt att komma fram till en lösning också där genom överenskommelse med SAS och med de berörda nordiska grannländerna. Finns viljan, måste det vara möjligt att komma fram på den här vägen. Finns det specialfall där en lösning inte kan nås, kan man naturligtvis tänka sig dispenser. Det som förvånar mig, herr talman, är att det inte går att skönja någon egentlig vilja från regeringens sida att undanröja de problem som kan finnas, så att vi kan nå fram till skärpta bestämmelser för avgasrening på flyg som opererar i Sverige. Jag skulle egentligen vilja avsluta med en fråga till kommunikationsministern: Är detta sista ordet från regeringen på det här området, eller är regeringen beredd att ta sig en ny funderare och närmare studera möjligheterna att skärpa reglerna inom Sverige? Svaret på min första fråga, nämligen om det finns några utsikter till genombrott när det gäller internationella avtal väntar jag också på.
Herr talman! Pär Granstedt och jag är nog överens om att miljökonsekvenserna, och då framför allt luftföroreningarna från flyget, är ett växande problem i takt med att flyget för närvarande har en mycket expansiv utveckling. Tidigare har det varit mest bullerstörningarna som har uppmärksammats, men på senare tid har alltså uppmärksamheten i ökande utsträckning också fästs på att luftföroreningarna från flyget inte är oväsentliga, även om de inte alls är i proportion med exempelvis biltrafikens föroreningar. Det kan vi alltså vara överens om. Vad vi däremot inte är överens om är vilken slutsats man skall dra av svaret och av regeringens inställning till hur problemen skall angripas. Jag tycker inte att det är en rättvis beskrivning när Pär Granstedt säger att regeringen inte visar någon iver att ta itu med luftfartens föroreningsproblem. Jag vill påminna om att det är denna regering som för första gången har föreslagit att de här problemen skall angripas genom en särskild miljöskatt på inrikesflyget. Det är första gången ett sådant moment över huvud taget förs in i flygverksamheten. Det kan naturligtvis diskuteras hur hög en sådan skatt skall vara och hur pass omfattande andra åtgärder som vidtas skall vara. Efter detta mycket färska beslut, som togs i riksdagen så sent som i höstas, menar jag att det inte är riktig kritik att säga att regeringen nonchalerar de här problemen. Vilka är då våra möjligheter? Kärnan i Pär Granstedts fråga är ju hur vi internationellt skall kunna angripa dessa problem. Internationella överens kommelser har vissa fördelar men också vissa nackdelar. Det måste i särskilt stor utsträckning gälla på flygets området med den höga grad av internationalisering som där råder. Till nackdelarna kan höra att det ibland är trögt att få ett genombrott för hur man skall angripa nya problem. Mitt svar skall inte uppfattas så att vi på det området tänker avstå från att agera. Tvärtom anser jag att vi bör utnyttja alla våra möjligheter att i internationella sammanhang påverka miljöfrågorna på flygområdet. Men med hänsyn till att vi inte själva tillverkar flygplanen och att tillverkningsbestämmelserna fastställs av internationella organ måste vi inse att våra möjligheter, som jag också säger i mitt svar, är begränsade när det gäller att fatta ensidiga beslut i detta avseende. Men det skall alltså inte uppfattas som att vi inte tänker utveckla en aktivitet på detta område. På Pär Granstedts fråga om sista ordet är sagt vill jag lämna det konkreta svaret att det absolut inte är det i dessa frågor. Sverige får tvärtom ställa in sig på att försöka inta en pådrivande roll i dessa sammanhang. Men vi måste alltså arbeta via de internationella organen om vi skall komma någon vart.